Herr talman! Herr Bohman har ställt ett antal frågor till mig rörande följderna av 1972 års försvarsbeslut, främst avseende sysselsättningen inom försvaret och försvarsindustrin. Sålunda har herr Bohman bl.a. frågat hur många människor som har blivit eller bedöms bli friställda inom och utom försvaret under åren 1972 och 1973 samt under perioden 1973—1978 på grund av 1972 års försvarsbeslut. Jag vill till en början erinra om att personalkostnaderna inom försvaret har ökat starkt under senare år. Detta är för övrigt en internationell företeelse. För att vi skall kunna sätta av så stor del som möjligt av tillgängliga resurser till utbildning och materielanskaffning är det därför nödvändigt att vi ständigt håller uppsikt på personalkostnaderna och fortlöpande tillvaratar alla möjligheter till besparingar genom olika rationaliseringsåtgärder. Såvitt jag förstår är alla överens om detta. Som ett led i denna verksamhet har överbefälhavaren fått uppdrag att under perioden 1972-1977 vidta åtgärder så att antalet anställda kan minska med minst 2 500. Detta uppdrag lämnades 1971, således före 1972 års försvarsbeslut. De förbandsindragningar etc. om vilka uppgifter har förekommit i pressen under senare tid och som har kopplats till försvarsbeslutet har sitt ursprung i utredningsdirektiv som lämnades redan under 1960-talet till överbefälhavaren och försvarets fredsorganisationsutredning. Sålunda fick överbefälhavaren 1969 uppdrag att lämna förslag till ny organisation av krigsmakten i lägre regional och lokal instans. Försvarets fredsorganisationsutredning tillsattes 1967. Försvarets rationaliseringsinstitut har anmält att det förväntade resultatet av nu pågående utredningar m.m. innebär en minskning med ca 3 200 anställda inom krigsmakten fram till 1977. Huvuddelen av dessa utredningar påbörjades före 1972. De personalminskningar inom försvaret som genomförs och planeras är sålunda främst ett resultat av sådan produktivitetshöjande rationaliseringsverksamhet som måste pågå fortlöpande. Men naturligtvis sammanhänger de också med den ambitionsförändring av bl.a. övningsverksam hetens omfattning och med den prioritering av den långsiktiga inrikt ningen som 1972 års försvarsbeslut innebär. I de nämnda direktiven till överbefälhavaren sägs att personalminskningen skall genomföras i samband med naturliga avgångar samt att stor hänsyn skall tas till följderna för den enskilde. Några friställningar har inte heller skett inom försvaret. För att underlätta rationaliseringsverksamheten har dessutom särskilda åtgärder vidtagits. Sålunda har Kungl. Maj:t i november 1972 bemyndigat statens personalnämnd att vid behov föreskriva rekryteringsbegränsande åtgärder vid myndigheter tillhörande sta rvaltningen på orter eller inom regioner där övertalighetsproblem väntas uppstå. Denna åtgärd kommer bl.a. att utöka försvarets personalnämnds möjligheter att omplacera övertalig personal. Vidare ges i samband med det nyligen ingångna s.k. trygghetsavtalet för statstjänstemän möjlighet att under den närmaste tiden dessutom lämna särskilda förmåner till viss personal vid försvaret. I september 1972 fanns 48 525 heltidstjänstgörande anställda inom krigsmakten varav drygt 28 800 civila. Åldersfördelningen bland de civilanställda är sådan att omkring 27 procent är över 55 år. Vi räknar därför med att pensionsavgångarna under de närmaste fem åren kommer att vara mycket stora, över 4 000. Jag bedömer därför att rationaliseringarna skall kunna genomföras även i fortsättningen genom naturlig avgång i förening med en effektiv omplaceringsverksamhet, dvs. utan friställningar. Detta förutsätter givetvis att försvarets personal positivt medverkar i omplaceringsarbetet. Kraven härpå är särskilt stora när riksdagen redan har fattat beslut om nedläggningar vid viss tidpunkt, När det gäller försvarsindustrin räknar man med att den sysselsätter omkring 48 000 personer i Sverige, varav cirka hälften i verkstadsindustrin. Såvitt jag vet har några hundra friställningar skett inom den sektorn under 1972. För femårsperioden 1973-1978 räknar vi med att antalet arbetstillfällen inom försvarsindustrin skall minska med 2 500—3 000 om man tar hänsyn till enbart beställningar från det svenska försvaret Självfallet påverkas försvarsindustrin också av exportbeställningar. En del sådana leveranser har nyligen avslutats, t.ex. SAAB:s flygplansleveranser till Danmark och Österrike. Inom den berörda industrin försöker man nu erhålla andra exportbeställningar. Ansträngningar från industrins sida att söka civil ersättningsproduktion bör också ge ytterligare resultat på sikt. Herr Bohman har också frågat mig hur stora medel AMS hittills har betalat ut och planerar att betala ut för att begränsa sysselsättningssvårigheterna inom försvarssektorn. Några s.k. AMS-medel för att upprätthålla sysse krigsmakten har inte betalats ut och planeras inte. Som herr Bohman själv erinrar om i sin interpellation har 15 miljoner kronor ställts till försvarets materielverks disposition för att lägga ut stödbeställningar hos förenade fabriksverken. Några andra arbetsmarknadsmedel av det slaget har inte betalats ut till försvarssektorn. Under de senaste åren har vi i konjunkturanpassande syfte tidigarelagt ett antal beställningar och byggnadsarbeten. Under budgetåret 1971/72 skedde sådana tidigareläggningar till ett sammanlagt värde av ungefär 145 miljoner kronor, varav ca 62 miljoner kronor har tagits som över skridanden eller på tilläggsstat inom fjärde huvudtiteln medan cirka 83 miljoner kronor förskottsvis har finansierats från elfte huvudtiteln. För budgetåret 1972/73 har beslut fattats om sådana tidigareläggningar till ett belopp av 75 miljoner kronor. Detta behandlades av riksdagen vid ställningstagande till propositionen 125 år 1972 angående utgifter på tilläggsstat I. Herr Bohmans tredje fråga avser i vilken utsträckning s.k. AMS-medel skall återbetalas från den militära utgiftsramen. Härvid gäller den principen att överskridanden eller förskott från elfte huvudtiteln som avser tidigareläggning av sådan verksamhet som ingår i aktuell planering skall återbetalas genom motsvarande minskning av ramen när konjunkturläget är lämpligt härför. Motsvarande ordning har som bekant tillämpats i de fall då senareläggningar har skett i konjunkturanpassande syfte. Däremot skall t.ex. de tidigare nämnda medlen om 15 miljoner kronor för att undvika friställningar vid förenade fabriksverken inte betalas tillbaka från den militära utgiftsramen. ringsförutsättningar som har vidtagits eller avses vidtas för att tillgodose sysselsättningskraven. Mina ställningstaganden till ÖB:s programplan kommer att redovisas i statsverkspropositionen och jag vill inte föregripa dem. Som jag sade har emellertid vissa materielbeställningar m.m. tidigarelagts i konjunkturanpassande syfte. Naturligtvis kan sådana åtgärder i någon mån inverka störande på planeringen. Jag anser emellertid att den inte får vara så stel att försvaret inte skulle kunna medverka i de konjunkturpolitiska åtgärderna. Med hänsyn till att försvarsutgifterna utgör en betydande del av stadsbudgeten är det nödvändigt. Jag tror inte heller att det råder några delade meningar därom. Jag vill också erinra om att mina planeringsdirektiv till överbefälhavaren innebär att en tidigareeller senareläggning av materielbeställningar eller byggnadsarbeten skall vara möjlig till ett sammanlagt belopp om 200 miljoner kronor per budgetår. Jag går så över till herr Bohmans sista fråga som lyder: ”Vilka samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt bedöms uppkomma genom den reducering av Sveriges försvar som blir en följd av 1972 års försvarsbeslut?” Jag vill fästa uppmärksamheten på att minskningen av antalet enheter inom vissa delar av vårt försvar i första hand är ett uttryck för vår strävan att följa med i den vapentekniska utvecklingen. Denna satsning på modern krigsmateriel, som är utsatt för en exceptionell kostnadsstegring, tvingar oss — och andra länder som försöker följa med i utvecklingen — att minska kvantiteten inom vissa områden. Den begränsning av antalet enheter inom flygvapnet som kommer att ske på sikt har sin grund i detta hävdande av kvalitetskravet. Nedgången av antalet brigader sker först på sikt och i samband med att de kvarvarande brigaderna ges en högre materiell standard än de nuvarande. De brigader som utgår omvandlas till lokalförsvarsförband men behåller i huvudsak sin materiel och organisation. Arméförbandens kvantitativa omfattning kommer således inte att minska. Däremot höjs kvaliteten på de viktigaste fältförbanden — brigaderna. I detta sammanhang vill jag erinra om att även ÖB:s s.k. bibehållandenivå innebar en minskning av antalet brigader, fartyg och flygdivisioner. Ett mått på försvarssektorns ianspråktagande av samhällets samlade resurser utgör försvarsutgifternas andel av bruttonationalprodukten. Denna andel har under de senaste åren varit omkring 3,7 procent. Såvitt nu kan bedömas kommer andelen att i stort sett vara densamma för 1972/73. Om vi inte behövde sätta av dessa resurser för försvarsändamål skulle generellt sett tillväxttakten i vår ekonomi förmodligen vara något snabbare. Herr Bohman har förfäktat att försvarsutgifterna bör höjas. Deras belastning på samhällsekonomin totalt skulle i å fall rimligen bli större.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Tyvärr gav det inte den översikt som jag hade hoppats få av de följder som de senaste årens nedrustning och 1972 års försvarsbeslut har fått i sysselsättningshänseende och för den långsiktiga planeringen av försvaret Åhörarna torde icke vara mycket klokare efter svaret än de var dessförinnan. Några kommentarer emellertid, herr talman. Ingen har bestritt, herr försvarsminister, att personalkostnaderna inom försvaret har ökat. Men personalen har inte ökat. En personalökning har skett utomordentligt snabbt inom andra sektorer av statsförvaltningen, men på försvarssidan har personalstyrkan varit i stort sett oförändrad. Däremot har kostnaderna för personallöner och förmåner i stor utsträckning anpassats til motsvarande läge inom samhället i övrigt, och den utvecklingen är ju en av de faktorer som har lett till att gapet har vidgats mellan vad ett bibehållet försvar skulle ha behövt och vad försvaret faktiskt har erhållit under de senaste åren. Vi är självfallet alla överens om att försvaret liksom alla andra delar av statsförvaltningen skall underkastas en närgången granskning för att åstadkomma besparingar och att så långt gående rationaliseringsåtgärder som möjligt skall vidtas. Det har, som statsrådet Andersson vet, inte minst jag understrukit under årens lopp.

Genom att mindre köpkraft har ställts till försvarets förfogande har personalreduceringar helt enkelt tvingats fram. De har alltså inte varit det eftersträvade målet, något som man kan få ett intryck av när man hör försvarsministerns svar. Pengarna har i själva verket inte räckt till, och jag tycker att det borde försvarsministern ha erkänt i stället för att lå minskningen av de anställda med 3 600 personer under de närmaste åren skulle ha berott på en direkt åsyftad rationalisering. I själva verket blir nog personalminskningen större än 3 600 personer. Men jag upprepar på nytt att ingen har någonting emot, som det heter i svaret, produktivitetshöjande rationaliseringar. Sådana måste pågå fortlöpande, men de skall i så fall vara insatta i sitt sammanhang och utgöra led i en långsiktig och målmedveten planering och inte bero på mer eller mindre improviserade beslut om ramminskningar som gör personalreduceringarna nödvändiga för att de negativa konsekvenserna på försvarseffekten skall kunna begränsas i möjligaste mån. Att göra en dygd av nödvändigheten kan nog vara bra ibland, men det är ingalunda ett självändamål. Jag har här en ledare från tidningen Försvarstjänstemannen, där det bl.a. heter följande: ”Nu skall denna personalminskning genomföras med naturliga avgångar. Inga skall sparkas därför att försvaret måste spara. Men vare sig personalen pensioneras i förtid eller ges annan sysselsättning så måste arbetsgivaren ge en rimlig motivering varför de inte kan fortsätta sitt tidigare arbete. Det räcker inte att i allmänna ordalag tala om att ”ambitionsnivån” skall sänkas på det ena eller andra området. Vad som nu krävs är att ansvariga politiker öppet och i ordalag, som alla kan förstå, förklarar vad man vill att det svenska försvaret skall kunna prestera. Att det inte kan bli samma sak, som före nedskärningarna, kan det väl inte bli någon diskussion om. Att låtsas som om det verkligen skulle ha funnits ett så stort rationaliseringsutrymme skulle närmast verka som en misstroendeförklaring av vad försvarets personal hittills uträttat.” Men försvarsministern bagatelliserar de här personalreduceringarna. De är, anser han, eftersträvade rationaliseringsåtgärder och planmässiga. Och försvarsministern antyder i sitt svar att medelåldern bland de civilanställda är så hög och pensionsavgångarna under de närmaste fem åren så stora att olägenheterna inte behöver bli nämnvärda. Dessutom kommer man, säger försvarsministern, genom att vid behov föreskriva rekryteringsbegränsande åtgärder underlätta en omplacering av den övertaliga personalen. Det skulle alltså kunna gå rätt smärtfritt det här, och det låter väldigt bra. Men det tycker inte Försvarstjänstemannen. Och när man genomför sådana här rekryteringsbegränsande åtgärder på andra håll för att kunna ta emot den här friställda personalen bör man hålla i minnet, herr försvarsminister, att vi i dag har en väldigt hög arbetslöshet och att sådana där åtgärder därför går ut över arbetslösa på andra håll än inom försvaret. Det är också mot den bakgrunden man skall bedöma det stora antalet arbetstillfällen som kommer att gå bort inom industrin på grund av de uteblivna beställningarna från försvaret. Det finns ingenting som tyder på att de skulle kunna kompenseras genom ökade exportbeställningar. Man kan naturligtvis hoppas det, men det finns ingenting som tyder på det. Och Sveriges återhållsamhet då det gäller att tillåta vapenexport är notorisk. Att en civil ersättningsproduktion skall kunna kompensera den bortfallna militära kan vi naturligtvis hoppas på, men det är, som vi alla vet, långt ifrån givet. De siffror som försvarsministern anger för den minskande sysselsättningen inom försvarsindustrin — 2 500—3 000 personer — måste dessutom vara alldeles för låga. De belopp med vilka beställningarna går ner under de närmaste åren uppgår till ett par miljarder kronor, och vi vet med tämligen stor säkerhet vad varje krona till försvarsindustrin motsvarar i form av arbetstillfällen. Gör man en schematisk kalkyl kommer man fram till att antalet bortfallna arbetstillfällen under den närmaste femårsperioden inte stannar vid 3 000 utan ligger på över 8 000 människor. Men även om man godtar f jag alltså inte gör — är den ändå anmärkningsvärd mot bakgrund av de uttalanden som försvarsminister Andersson själv gjorde på försvarsin varsministerns uppgift — vilket dustrisymposiet i början av året och något senare på CF kongress i Storlien. Försvarsministern behandlade bl.a. försvarsindustrins framtid då och medgav att en viss minskning måste komma att ske beträffande flygplansmaterielen. Men däremot fanns det, framhöll försvarsministern, ingen anledning att anta ”att verksamheten beträffande forskning och materielanskaffning för det svenska försvaret skulle i väsentlig grad skilja sig från den tidigare planerade”. Försvarets behov på dessa områden ”ger inte anledning att nämnvärt ändra försvarsindustrins inriktning”, sade försvarsministern. Och det uttalandet gjordes vid samma tillfälle som chefen för försvarets materielverk gjorde en rakt motsatt bedömning. En ofrånkomlig följd, framhöll denne, av låg konstant ram för materielanskaffningen, blev ”att svensk försvarsindustri successivt, på grund av bristande kapacitet och ogynnsamma framtidsutsikter, måste ge upp område efter område. Vem som var mest realistisk, försvarsminister Sven Andersson eller generaldirektör Sten Wåhlin, det vet flertalet i dag, och än fler kommer att veta det i morgon. Jag upprepar för säkerhets skull, herr talman, att vi naturligtvis inte skall ha ett större försvar än vi behöver för att trygga den inhemska industrin och sysselsättningen i landet. Vad som ligger bakom min interpellation är kritiken mot snabba kastningar i planeringsförutsätt ningar och medelstilldelning som plötsligt sätter en försvarsindustri, som är uppbyggd för att motsvara statsmakternas intentioner, inför en helt ny situation. Och det sker alltså i ett läge med hög arbetslöshet. Regeringen ist då det gäller att tala om långsiktig brukar som bekant vara världs! planering i alla andra sammanhang. Då det gäller försvaret har oförmågan att leva upp till deklarationerna blivit alltmer påtaglig under de senaste åren. Det är ett dyrt och farligt sätt att planera dels därför att det naturligtvis leder till minskad försvarseffekt, men dels — och det är det som ligger bakom denna interpellation — därför att det medför friställning och därmed betydande utgifter för samhället, vilka troligen skulle ha kunnat undvikas om motsvarande belopp direkt hade tillförts försvaret. Därtill kommer självfallet alla de problem och svårigheter som den drabbade personalen utsätts för. Det är inget fel, herr talman, att tidigarelägga eller senarelägga försvarsbeställningar eller byggnadsarbeten för försvaret. Men förutsättningen för det är att de är insatta i en på förhand gjord långsiktig planering, så att de fördyringseffekter — stora eller små — som i regel är förknippade med sådana åtgärder i största möjliga utsträckning kan begränsas. I det hänseendet tror jag mig ha rätt att vara kritisk. Vad som skett under de senaste åren har inte byggt på sådan målmedveten planering och får därutöver besvärande konsekvenser, därför att de vidtagits i ett läge då skillnaden mellan de ekonomiska ramar som de militära myndigheterna får i uppdrag att planera efter och de medel som sedan faktiskt ställts till förfogande alltmer har ökat. Den bristande planeringen och de negativa konsekvenser som den fått i sysselsättningshänseende och därmed också för samhällsekonomin har samtidigt försatt regeringen i ett besvärligt tvångsläge, i varje fall politiskt, med andra negativa konsekvenser som följd. Som exempel vill jag peka på att underhållsverksamheten vid de förbandsbundna verkstäderna med nuvarande ekonomiska ramar skulle ha krävt en friställning bara under det senaste budgetåret med 400 man, om de till förfogande ställda pengarna skulle ha använts rationellt. Den friställningen kunde emellertid inte ske därför att det inte gick att fullgöra den inom ramen för den naturliga personalavgången. Då hindrade Kungl. Maj:t åtgärden — de militära myndigheterna fick alltså inte verkställa den. Personalen har fått sysselsättas med underhållsarbeten som i och för sig inte hade varit behövliga. Det innebär att i runt tal 30 miljoner kronor måste föras över från andra sektorer till dessa verkstäder. Tänker man denna tanke ut kan konsekvensen alltså bli att försvaret tvingas köpa för 30 miljoner kronor mindre materiel och att det leder till en friställning av anställda inom försvarsindustrin — något som i sin tur tvingar AMS att hoppa in med sina pengar. Ett annat exempel på denna dubbla bokföring är följande. På vissa förband har tidigare anställda inte fått fortsatt arbete på grund av brist på militära medel. Sedan har AMS hoppat in med sina pengar för att möjliggöra anställning av arbetslös arbetskraft. Är det logik? Men, herr talman, den viktigaste och sista av de frågor som jag ställde till försvarsministern har försvarsministern uppenbarligen helt missförstått — det kan bero på att jag formulerat frågan fel, det kan bero på ett avsiktligt missförstånd, vad vet jag. Jag frågade vilka samhällsekonomiska konsekvenser som kan uppkomma genom det senaste försvarsbeslutet. Den frågan har försvarsministern tagit som förevändning för att påstå att minskningen av antalet enheter i vissa delar av vårt försvar i första hand är ett uttryck för vår strävan att följa med den vapentekniska utvecklingen. Det är ju inte sant, herr statsråd Sanningen är ju den att minskningen av antalet enheter har berott på att statsmakterna inte har ställt tillräckliga ekonomiska resurser till försvarets förfogande. Svenska folket har ännu inte glömt bort att försvarsutredningen förra hösten presenterade ett försvarsförslag som sedan reducerades, inte av försvarsteknisk. äl utan därför att utredningen helt enkelt ”hade räknat fel” om man får använda det uttrycket — på ungefär 1 miljard kronor. Vad utredningen hade ansett att försvaret behövde i fråga om enheter och försvarseffekt förvandlades plötsligt under höstens lopp, när man kom underfund med felräkningen, till någonting helt annat. Vad som var sanning i november var alltså lögn i januari. Det enda som är riktigt i försvarsministerns påstående är att den snabba kostnadsstegringen på kvalificerad materiel generellt sett tvingar oss, liksom andra länder, att minska kvantiteten inom vissa områden. Men skall vi följa med i utvecklingen — vilket försvarsministern själv säger vara nödvändigt — skall det föreligga åtminstone en viss parallellitet mellan oss och andra länder. Den stigande kvaliteten skall alltså kompensera den minskade kvantiteten för att försvarseffekten skall vara någorlunda bibehållen, men så blir ingalunda fallet. Det är ju motsatsen som kommer att inträffa. Lika felaktig är försvarsminister Sven Anderssons antydan om att nedgången av antalet brigader kan kompenseras — kompenseras innebär att det skall väga jämnt — genom att de kvarvarande brigaderna ges en högre materiell standard. Visst får de en högre materiell standard eftersom vapenutvecklingen går vidare — det skall vi inte bestrida — men det gör den även i andra länder, och standardhöjningen blir inte så stor att den ens tillnärmelsevis kan kompensera kvantitetsnedgången. Jag vågar påstå att det resonemang som försvarsministern för i just de här sammanhangen är vilseledande. Vad försvarsministern anför om försvarsutgifternas andel av bruttonationalprodukten är också något besynnerligt. Andelen har faktiskt fortlöpande sjunkit, och likaså har försvarsutgifternas andel av våra statsutgifter väsentligen gått ner under det senaste decenniet. ”Om vi inte”, säger försvarsministern, ”behövde sätta av dessa resurser för försvarsändamål skulle generellt sett tillväxttakten i vår ekonomi förmodligen vara något snabbare.” Det är verkligen en sanning med modifikation. Om vi hade full sysselsättning i vårt land och om den nedgång av produktionen som blev resultatet av uteblivna försvarsbeställningar omedelbart kunde kompenseras med annan produktion, skulle påståendet möjligen — men inte säkert — vara sant. Men nu är det ju inte fallet. Vi har undersysselsättning. Den kommer att bestå, det vet vi. Vi måste bota den med AMS-medel och med AMS-åtgärder av relativt låg produktivitet. För samhällsekonomin i dess helhet kan det inte rimligen vara till fördel att vi gör plötsliga förändringar i tidigare försvarsbeslut som får till konsekvens att människor friställs. Antalet arbetslösa ökar då och tvingar oss att avsätta en stor del av våra gemensamma tillgångar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder Det är här det samhällsekonomiska helhetstänkandet kommer in i bilden, och det var det som jag efterlyste. Starkt komprimerat gäller frågan med andra ord, om det inte ur hela samhällsekonomins synvinkel hade varit bättre att inte ha haft så förtvivlat bråttom att dra i gång nedrustningssträvandena. Förhåller det sig kanske inte rent av på det sättet att de ”besparingar” som man uppnått på försvarshuvudtiteln äts upp av kostnadsökningar och problem inom andra samhällssektorer? Det kan inte rimligen vara något intresse för en socialdemokratisk regering att behöva redovisa stora belopp på arbetsmarknadshuvudtiteln för att bekämpa arbetslösheten, om en stor del av den arbetslösheten — hur stor del vet vi inte — hade kunnat förebyggas genom en mera metodisk och mera genomtänkt anpassning av försvaret till vad rikets säkerhet och svensk neutralitetspolitik kräver. Det var särskilt den frågan som jag ville ha belyst med min interpellation, men den frågan har försvarsministern lämnat obesvarad, kanske därför att den är svår att besvara — det skall jag gärna medge eller därför att försvarsministern inte vill svara på den. I varje fall saknar vi den samhällsekonomiska analysen. När får vi den?

Herr talman! Herr Bohman anser sig inte ha fått klara besked i det här svaret, och naturligtvis har han inte fått det på den punkt som avser Kungl. Maj:ts ställningstagande till den rullande femårsplanen — det kommer den 10 januari. Men i övrigt anser jag nog att de direkta frågor som herr Bohman ställt har blivit besvarade. Det är besked på väsentliga punkter, herr Bohman. Framför allt är det ett klart besked att de uppgifter som herr Bohman har i sin interpellation om att försvarsbeslutet kommer att minska sysselsättningen inom försvaret och inom försvarsindustrin med 8 000-10 000 personer är felaktiga. Det förekommer i pressen ständigt sådana felaktiga uppgifter, och jag har velat ta det här tillfället till vara för att påpeka att uppgifterna är oriktiga — de stämmer inte med verkligheten. Vi har inom försvarsdepartementet och i samförstånd med våra myndigheter försökt beräkna detta riktigt, och beräkningarna finns i det här interpellationssvaret. Jag vill fästa herr Bohmans uppmärksamhet på att vi icke har avskedat en enda försvarsanställd och att det icke genom det försvarsbeslut som togs i våras kommer att avskedas någon försvarsanställd. Är det inte ett klart besked?

Jag står fast vid dessa siffror — jag har kontrollerat dem igen. Den stora nedskärningen kommer, som jag också påpekade vid detta symposium, att gälla vår flygindustri — på robotsidan och på flygplanssidan. För de övriga krigsmaterielproducerande industrierna får försvarsbeslutet inte sådana konsekvenser som inom flygindustrin. Eftersom jag har möjligheter att bedöma vilka anslag vi har för materielanskaffning under de närmaste åren — jag har större möjlighet att bedöma det i dag än i våras när vi debatterade frågorna — kan jag hålla fast vid vad jag har sagt. Att sedan chefen för försvarets materielverk vid det symposiet hade en annan mening är riktigt — jag polemiserade med honom. Jag vill inte polemisera med honom nu, men jag håller på att det är departementets och min uppfattning som är den riktiga. I fråga om de rationaliseringar som sker inom försvaret har jag sagt i interpellationssvaret att de delvis är sådana naturliga rationaliseringar som sker inom alla förvaltningar och inom privata företag. En sådan sak som den omorganisation av den lägre regionala och lokala ledningen som vi håller på med — visst är den en rationaliseringsåtgärd. Genom att slå samman administrationer sparar vi ganska mycket folk. Det är förberett sedan flera år tillbaka och har inget samband med det försvarsbeslut som fattades i år. Jag skulle kunna nämna andra sådana rationaliseringar, som kunnat göras tack vare tillkomsten av försvarets rationaliseringsinstitut och som kan genomföras utan att vi minskar verksamheten eller ambitionsnivån. Genom att ta till vara modern teknik — vi tvingas att göra investeringar naturligtvis — kan vi genomföra begränsningar i personaluppsättningen, och eftersom personalen är dyr är vi ju tvingade att göra sådana rationaliseringar. Men jag sade också i interpellationssvaret att minskningen av personalen även har samband med den förändring av försvarsverksamheten som undan för undan inträder genom 1972 års försvarsbeslut. Vi har ju här i kammaren i stort sett enats om att göra vissa begränsningar i utbildningsverksamheten. Det får sina konsekvenser. De uppträder kanske framför allt när det gäller underhåll och reparation av materiel, där förslitningen ju inte blir densamma om man övar mindre och om man flyger mindre. Det är här som svårigheter har uppstått för förenade fabriksverken, som ju har hand om en del av denna underhållsoch reparationsverksamhet. Där är det en klar nedgång, vilket jag antyder i mitt svar. Jag skall tillägga att den personal vi talar om är civil och civilmilitär personal.

Det är viktigt för vår handlingsfrihet att vi har tillräckligt med militärt befäl, utbildat för både fredsoch naturligtvis också krigsorganisationen. Herr Bohman talade om att på vissa förband utnyttjas arbetskraft som betalas av arbetsmarknadsstyrelsen. Det lär vara riktigt, men det beror ju på att arbetsmarknadsstyrelsen på jakt efter arbetsobjekt vänder sig till statliga och kommunala myndigheter och frågar om det finns möjligheter att för en tid få vissa arbetslösa placerade där. Det är på detta sätt som vi på skjutfält och på andra håll har fått tillfällig förstärkning. Denna är såvitt jag vet icke direkt begärd av försvaret, och om den bortfaller så är det ingenting som skall ersättas. Sådant här förekommer på de håll i landet, har jag hört, där arbetslösheten är störst, men det är som sagt den hjälp vi ger arbetsmarknadsmyndigheterna på deras egen begäran. När herr Bohman kom in på resonemanget om den sista f han att riksdagsbeslutet är ett nedrustningsbeslut, och han undrade varför vi skall ha så bråttom med att verkställa det.

Men det är ingen sann skildring av verkligheten. Sanningen är i stället den att även oppositionens förslag på sikt innebär mycket stora reduceringar. Det finns en skillnad mellan regeringen och oppositionen i försvarsfrågan, men den är sannerligen inte stor.

Inom vissa delar — och det rör sig om för försvaret väsentliga funktioner — innebär ÖB:s bibehållandenivå en minskning med nära 50 procent. Detta gäller t.ex. för antalet jaktdivi sioner, där ÖB:s bibehållandenivå upptar elva divisioner under 1980-talet i stället för dagens 20 divisioner. Det är alltså nära 50 procent. Men totalt är det 25 procent.

Varför låtsas herr Bohman inte om detta? Varför talar den moderata pressen aldrig om dessa förhållanden? Varför detta ensidiga och felaktiga tal om att dessa reduceringar på sikt bara är ett resultat av socialdemokraternas försvarspolitik? Denna ensidiga framställning har givit den svenska allmänheten — det ser jag på breven till mig — och tyvärr också utländsk press och utländska representanter och ambassader en felaktig bild av riksdagsbeslutet i försvarsfrågan. Om beslutet i våras skall betecknas med ordet nedrustning, som herr Bohman gör, hur skall man då beteckna herr Bohmans förslag? Och hur skall man beteckna överbefälhavarens bibehållandenivå? Innebär inte också dessa reduceringsförslag, som är så omfattande om man ser in i 1980-talet — och det är ju det vi diskuterar — en nedrustning? Mitt svar på den frågan och mitt svar på frågan om vårens försvarsbeslut innebär en nedrustning är ett klart nej. Det är inte fråga om något sådant. Som jag gång efter annan påpekat i försvarsdebatten, senast i interpellationssvaret, beror förändringarna i krigsorganisationen på lång sikt faktiskt på att vi vill försöka följa med i den snabba vapentekniska utvecklingen. Vi möter då vad jag har kallat för exceptionella kostnadsstegringar på krigsmateriel. Nedgången i antalet enheter är icke ett uttryck för en minskad försvarskraft. Det är i de flesta fall och inom vitala områden fråga om en bibehållen eller förbättrad styrka. Annars skulle vi ju, herr Bohman, kunna bibehålla samtliga enheter inom krigsorganisationen genom att minska takten i materielomsättningen. Jag skulle kunna visa på länder som gör så och som därmed så småningom får ett mycket omodernt försvar. Det vill inte vi. Vi räknar med att försvarseffekten gynnas av att vi så långt som möjligt följer med i den tekniska utvecklingen inom vissa vitala områden av försvaret. Vi vet att andra länder, som i likhet med Sverige håller på kvalitetskravet, omorganiserar sin försvarsmakt och satsar på ett modernt försvar med ett mindre antal enheter.

Sverige befinner sig icke i någon undantagsställning här. Dessutom måste vi ha klart för oss att man utomlands inte, som vi har gjort, redovisat några långtidsplaner. Det är praktiskt taget inget land som i likhet med oss har redovisat femåriga programplaner eller femtonåriga perspektivplaner. Vi har gjort det, men det gäller då för oss att inte begå det fel som jag har upptäckt att man gör på så många håll, nämligen att man jämför vårt framtida försvar — det vi skall ha på 1980 och 1990-talen — med andra länders försvar i dag. Det är en helt orimlig När jag såg herr Bohmans sista fråga i interpellationen var jag inte helt på det klara med vad herr Bohman menade. Det blev litet klarare genom det anförande vi nyss lyssnade till. Men jag vet inte, om vi skall fördjupa oss i detta. Det är väl alldeles klart att vår bruttonationalprodukt har ökat kraftigt under 1960-talet och att försvarets andel har minskat. Det gäller alla länder i hela världen. Det är det mest typiska att den kraftiga stegringen av produktionen under 1960-talet i hela den industrialiserade världen — det är den jag talar om här — har fört med sig att, trots ökningar av försvarsutgifterna överallt i början av 1960-talet och ända fram till 1968-1969, har försvarets andel av bruttonationalprodukten sjunkit. Vi skall inte glömma att Sverige är i Europa nummer två i fråga om vad medborgarna får betala för försvaret. Beträffande försvarskostnadernas andel per capita ligger ett land i Europa före oss som gör större uppoffringar — det är Sovjetunionen. Nummer två är Sverige. Den ställningen ändras inte genom försvarsbeslutet. Försvarets andel av bruttonationalprodukten har sjunkit med 1 procent under 1960-talet men är ändå hög. Men, herr Bohman, vi behöver väl inte resonera om vilka verkningar på samhällsekonomin i stort, om jag nu bortser från konjunkturförändringarna, som det skulle innebära, ifall en mycket stor del av våra 7 miljarder till försvaret skulle kunna sättas in på andra områden för att befrämja produktionen. Den saken kan vi väl vara överens om. Då återstår frågan: Men borde man inte ha väntat med att minska försvarets beställningar i ett konjunkturläge, då det inte är så lämpligt att få ut fler arbetslösa på arbetsmarknaden? Ja, herr Bohman, det är vad vi har gjort. Jag har haft mycket svårt att få reda på om det finns några friställningar vidtagna över huvud taget inom den svenska försvarsindustrin. Jag har lagt märke till att man har sagt upp tjänstemän inom Bofors — 300 på sikt — men jag har också fått det beskedet att denna minskning av antalet tjänstemän inom Bofors är en rationaliseringsåtgärd och har inget samband med förändringar i försvarsbeställningarna. Vi har lyckats hålla uppe försvarsbeställningarna och materielbeställningarna inom de industrier där man skulle kunna tänka sig att sysselsättningen var hotad. Vi försöker alltså att se till att vi i det här konjunkturläget, som vi tror snart skall ändras, håller uppe sysselsättningen inom försvarsindustrin — de möjligheterna har vi faktiskt — för att förhindra att vi får någon omedelbar arbetslöshet genom försvarsbeslutet. Och det har vi inte, herr Bohman, fått.

Herr talman! Vid vårens försvarsdebatt diskuterades en del av de frågor, som har aktualiserats i dagens interpellationsdebatt. I den debatten anförde jag bl.a. att ingen behöver sväva i tvivelsmål om att utfallet av propositionen 75 inte alls blir vad man tänkte sig då propositionen skrevs, och jag angav också skälen härför. Jag konstaterade att eftersom lönerna måste betalas ut och man inte kan vidta så kraftiga rationaliseringsåtgärder inom försvaret att de motsvarar de höjda lönerna, måste besparingar göras på annat håll; det blir då främst på materielsidan som besparingar kommer att göras. Enligt redovisade rationaliseringsförslag skulle de försvarsanställda på sikt minska med 5—8 procent. Jag trodde då att denna minskning inte skulle vara tillräcklig, om man beslutade fastställa de utgiftsramar som angavs i propositionen. I en reservation från mittenpartierna anvisades en väg som, om den hade följts, skulle ha mildrat verkningarna, framför allt för vår försvarsindustri. Enligt då tillgängliga siffror från försvarets materielverk skulle de anställda inom försvarsindustrin på sikt behöva minska med 7 000—-8 000, därav vid den direkta försvarsindustrin 5 000 å 6 000 och hos underleverantörerna cirka 2 000. Försvarsministern var även då mera optimistisk än försvarets materielverk. I dagens arbetsmarknadsläge blir en så kraftig reducering av de sysselsatta mycket besvärande. Försvarsministern anger i dag att antalet arbetstillfällen inom försvarsindustrin för femårsperioden 1973-1978 skall minska med 2 500—-3 000, om man tar hänsyn till enbart beställningar från det svenska försvaret. Jag skulle vilja fråga om underleverantörerna är inräknade i den siffran. Under den korta tid som förflutit sedan försvarsbeslutet togs har enligt min bedömning läget inte förbättrats. Den utveckling som redovisas i den senaste programplanen visar att den bedömning som vi gjorde från oppositionshåll i våras tyvärr var riktigare än regeringens bedömning.

Man kan ifrågasätta om det inte hade varit bättre att öka anslagen något och slippa gå omvägen över AMS eller tidigareläggning av beställningar och byggnadsarbeten för att sysselsätta i varje fall en del av den personal, som nu måste friställas både inom själva försvaret och inom försvarsindustrin, och detta innan industrierna hunnit ställa om till annan verksamhet. Vårt förslag från i våras innebär att man skulle ha fått en total organisation, som visserligen skulle ha blivit mindre än den vi har men dock avsevärt bättre än den riksdagen beslutade om. Dessutom skulle industrin ha fått andrum för den nedskärning som även enligt vårt förslag måste vidtagas. Beträffande frågan om återbetalning av medel som använts för tidigareläggning av projekt ur sysselsättningssynpunkt måste man med skärpa framhålla att det inte kan vara rimligt att sådana arbeten som normalt inte skulle ha utförts förrän långt senare skall avräknas på försvarsanslaget under de närmaste åren. Detta förvärrar endast läget ytterligare, och det försvårar den långsiktiga planeringen.

Herr talman! Försvarsministern förklarade sig vara nöjd med sitt eget svar. Det är väl alldeles klart att inte skriver försvarsministern ett interpellationssvar som han inte är nöjd med. Jag är däremot i allra högsta grad missnöjd. Men vi kan näppeligen votera om vem som har rätt för en gångs skull är opposition och regeringsparti likställda. Jag vidhåller att svaret inte gav en tillfredsställande översikt över de problem som jag ville ha belysta. Låt låt mig ändå, herr talman, bemöta en del av vad försvarsministern nyss sade. När jag uppger att omkring 8 000 människor i försvarsindustrin kommer att bli friställda bestrider försvarsministern Sven Andersson detta och vidhåller att siffran ligger någonstans vid 3 000 personer. Det är klart att jag har svårt att här bevisa min uppgift — och jag förmodar att försvarsministern har svårt att bevisa sin. Men nöjer man sig med vanliga enkla schematiska kalkyler, som bygger på vetskapen om vad varje krona betyder i arbetstillfällen för försvarsindustrin och räknar med att nedgången av materielköpen blir drygt 2 miljarder kronor under de närmaste åren, då leder det fram till siffran 8 000 personer — en siffra som även chefen för materielverket har angivit som den antagliga siffran. Nu vill försvarsministern inte här i kammaren polemisera mot herr Wåhlin — och det är kanske klokt — med det vore intressant att få höra resultatet av en direkt konfrontation mellan de båda herrarna — den sakkunnige ämbetsmannen och den politiska chefen för försvarsdepartementet. Jag tycker att det vore värdefullt att få en sådan redovisning, eftersom en av de frågor som jag ställde fortfarande uppenbarligen är obesvarad. Jag kan emellertid redan nu ur överbefälhavarens skrivelse från mitten av november i år återge ”ett exempel” på konsekvenserna för flygmaterielindustrin. Han nämner där att enbart för nyckelindustrierna då det gäller 37-systemet kommer nedgången av de anställda att uppgå till bortåt 1 500 personer. Det var alltså den nedgång som försvarsministern själv vitsordade på försvarskonferensen i Storlien, samtidigt som försvarsministern förklarade att i övrigt kommer försvarsindustrins inriktning ”icke att behöva förändras nämnvärt”. Framtiden kommer väl att utvisa vem som har rätt; för dagen talar den sakkunnige ämbetsmannen emot försvarsministern, och de översiktskalkyler jag har gjort talar också emot försvarsministern. Då det gäller de anställda i försvaret säger försvarsministern att ingen hittills har avskedats och att ingen kommer att behöva avskedas — samtidigt som försvarsministern konstaterar att antalet arbetstillfällen kommer att nedgå med ungefär 3 000 personer. Det intressanta är väl ändå, om man skall göra en samhällsekonomisk bedömning av våra möjligheter att ge full sysselsättning i landet, att konstatera att den nya inriktningen i försvaret leder till att 3 000 personer mindre kommer att sysselsättas. Detta är självfallet i och för sig inget fel, om det innebär en klar rationaliseringsvinst och om det är så, att neddragningen är metodiskt genomförd för att åstadkomma en högre effekt av de pengar som vi lägger ner på försvaret. Men om det i stället förhåller sig på det sättet, att personalnedgången är en följd av att försvarseffekten går ner så mycket att vi måste friställa folk för att få någorlunda godtagbart resultat vid de lägre belopp i köpkraft räknat som vi ställer till försvarets förfogande, då är det inte någonting att yvas över — då är det verkligen inte fråga om någon vinst. På samma sätt förhåller det sig, fastän på betydligt lägre nivå, med det exempel som jag gav för att påvisa bristen på logik. När arbetsmarknadsstyrelsen i dagens sysselsättningsläge vänder sig till förbanden och frågar, om de har behov av arbetskraft, och förbandschefen konstaterar, att de pengar han får via de vanliga anslagen inte räcker till att ge folk den sysselsättning han behöver ge och han därför måste anställa av AMS anvisad arbetslös personal, är det ingen logik i detta. Det är ”vi som hjälper AMS att sysselsätta folk”, säger försvarsministern, folk som alltså inte skulle ha behövts för försvaret. Ingen har begärt att dessa skulle vara kvar i försvaret, säger försvarsministern. Ja, i själva verket behövdes de för försvaret, men medelstilldelningen räckte inte till för vederbörande chefer att ge denna personal det jobb som man skulle ha velat ge den.

Jag påstår att motsatsen är fallet, att åtskilliga av dessa utredningar, åtskilliga av dessa s.k. rationaliseringsåtgärder är betingade av den lägre nivå i reella termer räknat som det svenska försvaret ligger på i dag. Vi får naturligtvis här acceptera besluten om försvarets inriktning i framtiden. Vi är tvingade därtill, även om besluten är fattade av en majoritet bestående av kammarens socialdemokrater och kommunister. Det är givet — det tillhör demokratin. Men vad jag här har efterlyst är ett klarläggande av om och i vad mån besluten i själva verket leder till besparingar, om det inte hade varit bättre ifall man hade handlat något försiktigare och kunnat ge dessa människor sysselsättning i försvaret i stället för att gå omvägen och ge dem jobb via AMS. Hade det inte samhällsekonomiskt varit bättre att göra på det sättet? Därmed skulle jag egentligen, herr talman, ha kunnat sluta min replik till försvarsministern, men han gick vidare och gjorde gällande att anledningen till min interpellation var att jag i riksdagens elfte timme ville ha till stånd en stor försvarspolitisk debatt med socialdemokraterna, under vilken vi skulle rulla upp alla andra gamla motsättningar. Det var faktiskt inte min mening, men eftersom försvarsministern har inlett en sådan debatt, skall jag replikera på några punkter.

Det har jag ingalunda bestridit, men den är inte tillnärmelsevis så långtgående som den reducering socialdemokraternas och kommunisternas förslag medför.

Jag gör gällande att majoritetsförslaget innebär att man inte åstadkommer någon parallellitet mellan kvantitet och kvalitet. Man går långt därunder. Den neddragning kvantitativt sett, som sker inom försvaret genom socialdemokraternas förslag, innebär inte alls att man får den kvalitetsbalans som försvarsministern säger sig eftersträva. Tvärtom uppstår en avsevärd reducering av vår försvarskraft. Nej, säger försvarsministern, och vidhåller att det bara är fråga om en anpassning till högre kvalitet. Nedgången är inte — jag skrev upp det ”ett uttryck för en minskad försvarskraft”. Vi får i själva verket en förbättrad försvarsstyrka, sade försvarsministern. Det är fel i sak. Men om det verkligen vore riktigt, då skulle alltså ÖB:s bibehållandenivå ha inneburit en väsentlig upprustning. Då skulle också oppositionspartiernas förslag ha inneburit en väsentlig upprustning. Det är faktiskt första gången som jag hört socialdemokraterna påstå att våra försvarsförslag skulle ha medfört en upprustning av det svenska försvaret. Uppgiften om att antalet enheter på alla håll ute i världen sjunker är inte riktig, generellt sett. Det pågår på alla håll en omorganisation, men ingen skall kunna påstå att den generella tendensen ute i världen är en minskad försvarseffekt i dessa länders försvarskrafter. Den är bibehållen eller ökad effekt, medan jag påstår att vår egen kommer att bli väsentligt reducerad. Det kan vara intressant i det här sammanhanget att visa en bild ur ÖB:s skrivelse som i någon mån belyser vad som kommer att hända på 1980-talet vid nuvarande situation.

Herr talman! När det gäller de svenska försvarsutgifternas storlek och det faktum att vi med hänsyn till vår alliansfria politik, vårt stora geografiska område osv. tvingas att betala mer än andra länder så är herr Bohman och jag självklart eniga. Och socialdemokraterna har väl genom sin försvarspolitik just fört fram vårt land till positionen som ett av de länder som med hänsyn till sin storlek har det starkaste försvaret i Europa.

Man talar då inte om vad det är som på sikt under 1980-talet skall reduceras så kraftigt. Även i ÖB:s bibehållandeplan rör sig ju reduceringen när det gäller jaktflyg om ungefär 50 procent. Men varför icke tala om detta? Man ger ju en fullkomligt vilseledande bild utåt om vad det är för försvar vi håller på att skaffa oss. Jag hade besök häromdagen av en utländsk journalist som kom upp för att få en intervju. Hans enda syfte var att få svar på frågan: Vad har Sverige för motiv att minska sitt försvar med 50 procent? Är det en önskan från vår sida att gå i spetsen för en nedrustning i världen? Journalisten utgick från att det var fråga om 50 procent. Var hade han fått detta ifrån? Jo, från Svenska Dagbladet. Och han trodde det var sant. Är det rimligt, herr Bohman och herrar pressmän, att så felaktigt framställa bilden av försvarsbeslutet? Den bild som vi nyss såg på duken motsvarar i stort sett det förslag som oppositionen förde fram både i försvarsberedningen och här i kammaren om jag med oppositionen avser mittenpartierna, som ju i våras icke föreslog ett enda öre mer i anslag än vad riksdagen beslöt. Till oppositionen hör också moderaterna som en liten del. Det är att skada försvaret när man ger falska uppgifter till allmänhet och utland om vad vi har beslutat. Och herr Bohman har ju i den här debatten inte kunnat peka på att försvarsbeslutets konsekvenser är massavskedanden i industrin, massavskedanden inom försvaret. Vi har inte avskedat någon. Jag har icke kunnat få säkra uppgifter på om i år någon svensk försvarsindustri har avskedat någon anställd. Däremot kan vi, som har tillgång till uppgifter om materielanslagen under femårs att det minskade antalet enheter och den rationella produktionen innebär att man icke behöver sysselsätta folk i samma utsträckning som tidigare.

Vi har fått uppgifter från detta företag om ålderssammansättningen för de anställda. Det är möjligt att vi inte kan klara uppgiften, men problemen är inte så stora som framgår av vissa siffror i tidningsdebatten. Jag sade i riksdagsdebatten i våras, att jag var nästan säker på att det kritiserade försvarsbeslutet ändå skulle innebära, att Sverige kommer att leda rustningsligan i Europa under detta år och överblickbar del av nästa år. Tyvärr hade jag rätt — den internationella statistik som har kommit under den senaste tiden visar ju, att den höjning av försvarsanslagen som riksdagen beslöt i maj ger Sverige denna position. Anledningen härtill är naturligtvis att andra stater i nuvarande avspänningsläge passar på att göra som vi: håller tillbaka kostnadsutvecklingen inom försvaret eller, som sker på flera håll, direkt minskar anslagen. Det är den tendens som nu förekommer. Läs om vad som sker i Belgien, Holland, Danmark och England! Det är naturligt att de europeiska staterna, med sina statsfinansiella svårigheter och sin önskan att utnyttja resurserna på annat sätt, i nuvarande avspänningsläge passar på att hålla tillbaka försvarsutgifterna. Det är därför som jag, herr Bohman, vågar hävda att vår försvarseffekt inte nedgår.

Vi arbetar metodiskt för att begränsa den ständigt stigande personalkostnadsandelen i försvarsbudgeten och ge mera utrymme för det vi satsar på, nämligen teknisk forskning och utveckling samt materiel. Det är på detta sätt vi arbetar med försvarsanslagen. Herr Bohman bör komma ihåg att motivet för våra personalreduceringar och rationaliseringar på sikt är att vi skall ha så stor handlingsfrihet som möjligt. Om det internationella läget skulle försämras så att vi tillsammans med andra stater tvingas ändra försvarspolitiken bör vi ha förutsättningar härför i form av en god teknisk kunskap, en fungerande krigsmaterielindustri och dessutom en militär personal som omedelbart kan sättas in — och det sistnämnda området tillhör icke de avsnitt där vi gör begränsningar.

Herr talman! Försöker inte försvarsminister Sven Andersson nu bevisa litet för mycket? Försvarsministern gör för det första gällande att vi moderater och mittenpartierna ville ge mera pengar till försvaret än vad regeringen vill, för det andra att den satsning som moderaterna föreslagit ligger lägre än ÖB:s ”bibehållandenivå” och för det tredje att ÖB:s bibehållandenivå är så låg att den innebär en försvagning av försvaret. Sedan påstår försvarsminister Sven Andersson helt frankt att regeringens förslag inte innebär någon nedrustning! Försvarseffekten kommer inte att nedgå. Det är bara fråga om att ge mindre pengar i köpkraft räknat till försvaret. Det skall klaras av genom rationalisering på personalsidan. Men försvarseffekten kommer inte att gå ned, anser försvarsministern. Det stämmer inte, Sven Andersson! Det är att bevisa för mycket. Sedan hoppar Sven Andersson på oppositionspartierna och Svenska Dagbladet också därför att tidningen har tagit in uppgifter som visar att antalet enheter i försvaret kommer att minska med bortåt 50 procent i början av 1980-talet. Försvarsministern påstår att det är en missvisande och felaktig bild, som kan leda till att omvärlden drar felaktiga slutsatser. Försvarsministerns påståenden håller inte. I ÖB:s egen skrivelse till försvarsministern den 17 november i år — som försvarsministern vid det här laget borde ha läst, den har legat 14 dagar i departementet nu — framhåller ÖB att i programplanen för nivå 2 vid 1980-talets början ”de viktigaste krigsorganisatoriska enheterna har reducerats till ca 50 procent av dagsläget”. Detta säger alltså den ansvarige chefen för det stora ämbetsverket — försvaret. ÖB slutar med att framhålla följande: ”Utvecklingen innebär en fortlöpande nedgång i effekt eller med andra ord en kontinuerlig nedrustning. Ständigt minskade ekonomiska realresurser framtvingar successivt omprövning av krigsmaktens inriktning och därmed också dess roll som ett medel för vår säkerhetspolitik.” Det är mot den bakgrunden som försvarsministern går ut och beskyller oppositionspartierna för att bedriva svartmålning och ge en miss bild av vad som i verkligheten händer. Mittenpartierna kom i våras inte med något förslag till ökning av anslaget till försvaret, säger försvarsministern. Nej, det gjorde de inte, men vi gjorde det. Vi lade fram ett förslag, som inte var tillräckligt långtgående — det skall jag gärna medge. Det förhåller sig nämligen på det sättet både när det gäller försvaret och allting annat i samhället, att oppositionen alltid kommer i ett underläge när utvecklingen går vidare. Vi ställs ständigt inför fullbordade fakta. Det är inte lätt att omedelbart ställa till rätta det som har gått snett under den tid regeringen har svarat för politiken. Det tar tid, det medger jag. Vi gör så gott vi kan. Vi redovisade i våras ett klart alternativ, som innebar en väsentlig uppräkning av försvarsutgifterna för innevarande år, ett förslag som skulle ha givit oss ordentlig handlingsfrihet för fortsättningen och möjlighet att rätta till det som var fel och att hindra att det går ännu längre åt tokigt håll. Det blir inga massavskedanden i försvaret, upprepar Sven Andersson, samtidigt som han själv förklarar att arbetstillfällena på försvarssektorn går ner med 3 000. Och han medger att 3 000 arbetstillfällen faller bort inom försvarsindustrin. Jag har uppgett siffran 8000. Under alla förhållanden blir det en försvarlig sysselsättningsminskning. Är den ett led i en verklig rationalisering, så får vi ta den. Men det är det jag bestrider.
Herr talman! Försvarsministern säger att vi inte begärde ett enda öre mer till försvaret i våras. Nej, det gjorde vi inte av den anledningen att överbefälhavaren sade att han inte hade gjort någon beräkning av följderna av de ramar som hade angetts i propositionen och att han borde få återkomma med sådana beräkningar. Vi sade att när de beräkningarna kommit in och Kungl. Maj:t i anledning därav lagt fram förslag till en förändring av försvaret — förhoppningsvis enligt vårt förslag — var vi också beredda att se till att medel härtill anslogs.
Herr talman! Jag skall försöka att inte förlänga diskussionen mer — vi skulle kunna göra denna debatt mycket lång. Det är alldeles tydligt att herr Bohman i sitt senaste anförande försöker förvanska vad jag sagt. Jag har t.ex. inte sagt att ÖB:s bibehållandenivå innebär någon försvagning av försvaret. Jag vet tvärtom att överbefälhavaren med bibehållandenivå inte menar att man skall bibehålla krigsorganisationen i dess nuvarande omfattning, utan bibehållande av försvarseffekten. Och det kan överbefälhavaren åstadkomma genom att på sikt dra ner krigsorganisationen med 25 procent — trots det bibehåller han försvarseffekten, för han får ett modernare försvar. Han kan också dra ner antalet jaktdivisioner med nära hälften och ändå bibehålla försvarseffekten. Men, herr Bohman, det är just detta jag menar. Regeringsförslaget innebar en sådan reducering, och även oppositionspartiernas förslag innebar sådana här reduceringar. Vi gick något längre än ni, men inte mycket — över huvud taget inte längre än mittenpartierna. Det fanns en väldig majoritet i riksdagen, herr Bohman, bakom beslutet. När vi föreslår detta skulle det vara fråga om nedrustning! Det är detta jag vänder mig mot. Jag vill ha mer balans. Jag vill ha bort överdrifterna i beskrivningarna av det försvarsbeslut som är fattat och de förändringar som sker inom försvaret — i beskrivningarna bortser man från att det är fråga om en anpassning till den moderna vapentekniken, som tvingar oss att göra antalet enheter mindre. Men kalla inte varje sådan ändring för nedrustning, för det är fel och ger en fullkomligt vilseledande uppfattning utåt om vad vi håller på med. Tänk litet på försvaret, herr Bohman!
Herr talman! Inte heller jag skall fortsätta den här debatten. Jag skall bara påstå att försvarsministern fortsätter att bevisa för mycket. Försvarsministern upprepar än en gång för det första att ÖB:s s.k. bibehållandenivå inte innebar någon som helst försvagning av det svenska försvarets effekt. För det andra att regeringens förslag inte innebär någon som helst nedrustning. Slutsatsen måste då bli att ÖB:s bibehållandeförslag innebar en klar upprustning av försvaret. Det är första gången som jag hört det påståendet framföras från regeringsbänken.

Herr talman! Herr Rask har frågat mig om jag anser att en termins förskjutning i påbörjade studier till följd av fullgörande av repetitionsövning är att betrakta som ”avsevärt avbräck i påbörjade studier”. Om svaret är jakande har herr Rask vidare frågat mig om jag avser att göra värnpliktsverket och värnpliktsnämnden uppmärksamma på att uttolkningen av 22 § kungörelsen om värnpliktigas tjänstgöring m.m. hittills varit alltför restriktiv. Enligt den av herr Rask omnämnda paragrafen kan anstånd med att börja tjänstgöring eller att fullgöra påbörjad tjänstgöring beviljas värnpliktig som visar att tjänstgöringen skulle medföra avsevärt avbräck i påbörjade studier. De myndigheter som handlägger frågor om anstånd med värnpliktstjänstgöring är väl medvetna om att frånvaro från studier på grund av krigsförbandsövning eller annan repetitionsutbildning kan medföra anståndsgrundande studieförsening och att särskilt vid bunden studiegång även en kort frånvaro i vissa fall kan medföra en så stor försening att anstånd är motiverat. Det måste naturligtvis bedömas från fall till fall när avsevärt avbräck i studierna skall anses föreligga. Enligt vad jag inhämtat från värnpliktsverket och värnpliktsnämnden brukar omkring en termins styrkt försening i eftergymnasiala studier medföra anstånd med repetitionsutbildning. Denna tillämpning av anståndsbestämmelserna förefaller mig rimlig. Värnpliktsverket och värnpliktsnämnden gör, bl.a. genom gemensamma överläggningar, stora ansträngningar för att anståndsärendena skall få en så jämn och skälig bedömning som det över huvud taget är möjligt. Man lägger också ned stor möda på att utreda studieförseningens längd i de enskilda fallen. Det bör även framhållas att företrädare för utbildningsväsendet ingår i värnpliktsnämnden. Några åtgärder från min = Nr 135 sida finner jag inte vara påkallade. Fredagen den Slutligen vill jag nämna att de förslag angående förbättrad samordning 8adecember.1972 mellan värnpliktsutbildning och eftergymnasiala studier som lagts fram i — LL betänkandet ”Samordning värnplikt — studier” (utbildningsdeparte Ang. anstånd med

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på min Det finns två anledningar till att jag har interpellerat i denna fråga.

Den andra anledningen är att studerande inkallats till repetitionsövning så snart som tre år efter den militära grundutbildningen. Ansökan om anstånd har avslagits. Normalt är väl studietiden fram till exempelvis en pol. mag.-examen fyra år. De studerande har den uppfattningen att dessa fyra år inte skall störas av militära repetitionsövningar. Nu sker det. Därför anser jag att det är mycket värdefullt att försvarsministern i sitt svar tolkar 22 § så att en termins styrkt försening i eftergymnasiala studier bör medföra anstånd med repetitionsutbildning. Jag är litet tveksam huruvida värnpliktsverket och värnpliktsnämnden hittills har tillämpat bestämmelserna på detta sätt.

Meddelandet om beslutet är kort och militäriskt, men jag tycker det även är litet nonchalant.

Vad detta betyder borde åtminstone den företrädare för utbildningsväsendet som ingår i värnpliktsnämnden förstå. Får jag alltå tolka försvarsministerns svar på så sätt, att det är den värnpliktiges styrkta försening av påbörjade studier som är grunden vid värnpliktsnämndens bedömning av inkomna ärenden och inte en viss krigsförbandsövnings behov av ett visst antal man? Försvarsministen säger i slutet av sitt interpellationssvar att de förslag angående förbättrad samordning mellan värnpliktsutbildning och eftergymnasiala studier som lagts fram i betänkandet Samordning värnplikt — studier för närvarande övervägs inom försvarsoch utbildningsdeparte 111 menten.

Värnpliktsverket och värnpliktsnämnden skulle slippa åtskilliga hundratal anståndsansökningar. Den enskilde studeranden skulle slippa störningar i sin studiegång och de kostnader som försening innebär. Och den inkallande militära myndigheten skulle slippa besväret att fylla luckorna efter sådana inkallade värnpliktiga som för närvarande i undantagsfall beviljas anstånd. Om sedan dessa bestämmelser kunde delges värnpliktiga studerande vid våra högre läroanstalter redan vid inskrivningen vid universitet och högskolor, skulle jag och många studerande värnpliktiga vara försvarsministern stor tack skyldiga. För dagen tackar jag än en gång försvarsministern för svaret på min interpellation.
Herr talman! Normalt skall kallelse till första repetitionsövning ske fyra år efter grundutbildningen, men jag vet att det finns vissa undantag — det har herr Rask också pekat på. Det ställs krav på att man skall kunna styrka — oftast är det rektor vid universitet eller högskola eller någon av hans närmaste medarbetare som utfärdar intyg — att man förlorar en termin. Om man kan det, är enligt uppgifter från både värnpliktsverket och värnpliktsnämnden praxis den att man får anstånd med repetitionsutbildningen. Jag måste utgå ifrån att dessa uppgifter är riktiga. Under de senaste åren har det här varit ett mycket stort problem för oss, det medger vi utan vidare. Antalet studerande är i dag stort, och det är självklart att vi försöker se till att den enskilde inte skall förlora för mycket i tid genom en månads inkallelse till repetitionsutbildning. Vi anpassar dessutom grundutbildningen så gott vi kan, och där är vi på väg att lyckas klara en samordning mellan studier och värnplikt som accepteras.

När jag tänker närmare efter, finner jag att jag under det senaste året nästan varit befriad från brev och framställningar från unga värnpliktiga som anser att de har blivit orättvist behandlade av nämnden och värnpliktsverket. Sedan vi för ett par år sedan genom samarbete mellan värnpliktsverket och värnpliktsnämnden lyckades få en förändring i praxis har jag knappast fått något sådant brev under det senaste året. Jag trodde att detta berodde på att hälsan alltid tiger still, men det är möjligt att det fortfarande finns enskilda som inte känner sig riktigt behandlade. Jag vågar emellertid försäkra att värnpliktsverket och värnpliktsnämnden verkligen under de två senaste åren har lyckats att i stort sett behärska detta mycket svåra problem som en tid, för några år sedan, såg ut att leda till rent kaos men som det nu är bra ordning på.
Herr talman! Jag tycker det är väsentligt att försvarsministern nu understryker att det föreligger ett verkligt problem i det här fallet. Sedan säger försvarsministern att man vid våra högre läroanstalter har handledningar där praxis är utsagd, och det är väl riktigt eftersom försvarsministern säger det. Men jag tror ändå att många av de värnpliktiga studerande läser denna handledning som om — och det understryker också försvarsministern — praxis är att inte värnpliktig studerande skall inkallas förrän fyra år efter grundutbildningen. Man gör alltså avsteg från denna praxis, kanske i många fall. Detta visar bl.a. ansökningar till värnpliktsverket och värnpliktsnämnden.

Herr talman! Herr Burenstam Linder har frågat mig vilka åtgärder jag önskar vidta för att undanröja den omfattande ekonomiska diskriminering som träffar äktenskapet som samlevnadsform. Av interpellationen framgår att det är reglerna om skatter och om sociala förmåner som interpellanten anser missgynna dem som gifter sig jämfört med dem som lever ihop utan äktenskap. Det är inte riktigt att generellt påstå att äktenskapet diskrimineras i skatteoch sociallagstiftningen. Det finns situationer då det är förmånligare att vara gift, och det finns situationer då det är förmånligare att vara ogift. Vid jämförelsen mellan gifta och ogifta måste man i första hand skilja mellan människor med och utan barn. Jag skall först behandla äktenskapets rättsverkningar för barnlösa sammanboende. Låt oss alltså börja med det fallet att det är två unga människor utan barn som flyttar ihop och som funderar på om de skall gifta sig eller inte. Vad har en vigsel för inverkan på deras ekonomi? För de sammanboendes inbördes ekonomiska förhållanden har en vigsel relativt stor betydelse. De får underhållsskyldighet mot varandra, de får giftorätt i varandras egendom om de inte har äktenskapsförord, de ärver varandra om de inte har några bröstarvingar osv. Det är emellertid inte dessa familjerättsliga verkningar som interpellanten tar sikte på utan verkningarna i fråga om skatter och sociala förmåner. För makarnas skatt har vigseln i vanliga fall ingen större betydelse. Det vanliga är ju att båda två är löntagare och att de fortsätter att förvärvsarbeta även efter det att de flyttat ihop. Äktenskapet medför då endast vissa smärre verkningar på skattesidan. Förmånligt är att de som gifter sig kan få högre avdrag i vissa fall från inkomst av kapital och i fråga om försäkringspremier. Vidare kan en gift person utnyttja makens outnyttjade avdrag för underskott och förlust. Negativt är att makars eventuella arbetsfria inkomster , om de överstiger avdragen från dessa inkomster, läggs på toppen av den högre arbetsinkomsten. Vidare sambeskattas de gifta i fråga om förmögenhet, vilket emellertid har betydelse bara om deras sammanlagda förmögenhet är över 150 000 kronor. Ett väsentligt skäl för dessa regler är att det ur kontrollsynpunkt är svårt att ha en individuell beskattning av kapitalinkomster och förmögenhet, alltså just för att undvika den ”mygelekonomi” som Burenstam Linder anser att vi uppmuntrar. Men dessa skatteregler, där äktenskapet har betydelse, gäller som synes detaljer och de slår i båda riktningarna. Att de skulle ha någon betydelse för benägenheten att gifta sig är svårt att tro. I fråga om de sociala förmånerna är det i regel fördelaktigt för två samboende barnlösa löntagare att gifta sig. De får ett bättre riskskydd i vissa avseenden om de levde tillsammans utan vigsel. Hustrun börjar bygga upp en rätt till änkepension från folkpensioneringen och från ATP. Dör hustrun vid ett olyc Om mannen gör värnpliktstjänstgöring har hustrun större möjligheter att få familjebidrag. Vad jag nu sagt gäller det vanligaste fallet, nämligen att båda makarna är löntagare. Om endast en av parterna har inkomster medför oftast ett äktenskap betydande fördelar jämfört med samboende utan äktenskap. Den förvärvsarbetande maken får nämligen — som en direkt följd av vigseln ett avdrag på 1 800 kronor från inkomstskatten. Detta avdrag från den uträknade skatten, som infördes vid avskaffandet av sambeskattningen år 1971, innebär en betydande förmån för gifta, jämfört med ogifta som bor tillsammans. En annan förmån för gifta samboende med bara en förvärvsarbetande, en förmån som alltså i detta fall beror av civilståndet, fall i arbetet kan mannen få änklingslivränta är hemmamakeförsäkringen inom sjukförsäkringen. Försäkringen ger make som saknar förvärvsinkomst en grundsjukpenning vid sjukdom på 6 kronor per dag utan att han eller hon behöver betala någon avgift för detta. Hemmamake har också möjlighet att teckna frivillig sjukpenningförsäkring. Om en av makarna studerar vid universitet, högskola eller liknande, kan vigseln ha en negativ inverkan på ekonomin under förutsättning att den andre maken har inkomster. Den studerande makens rätt till studiemedel kommer nämligen då att bli beroende av andra makens inkomst. Även när det gäller återbetalningsskyldighet för studiemedel har makens inkomst betydelse. Vidare kan vigsel medföra s.k. faktisk sambeskattning för jordbrukare och rörelseidkare, vilket under vi förhållanden kan vara en nackdel med hänsyn till att lön till medhjälpande make inte kan dras av vid beskattningen. 1972 års skatteutredning har i uppdrag att pröva frågan om någon form av individuell beskattning även i dessa fall. För ålderseller förtidspensionärer utan barn kan ett giftermål medföra ekonomiska nackdelar. Folkpensionen är nämligen större för ensamstående pensionär än för vardera av två gifta samboende pensionärer. Gifta pensionärer kan också få en något högre skatt på ATP-pension och andra sidoinkomster jämfört med två pensionärer som bor tillsammans utan att vara gifta. Pensionssystemet i sin helhet kan dock med hänsyn till främst änkepensionerna inte anses diskriminera äktenskapet. Det bör också redan här påpekas att ogifta samboende pensionärer som har eller har haft barn tillsammans eller tidigare varit gifta med varandra Sammanfattningsvis kan man konstatera följande beträffande äktenskapets inverkan på skatt och bidrag för två barnlösa sammanboende. För två löntagare är återverkningarna på skattesidan normalt obetydliga, medan på den sociala sidan riskskyddet förbättras i vissa avseenden. Om en av makarna saknar inkomst medför äktenskapet i regel betydande fördelar, främst en skattelindring på 150 kronor i månaden och rätt till grundsjukpenning vid sjukdom. Rätten till änkepension har också störst betydelse för denna familjetyp. För pensionärer, jordbrukare och andra egna företagare samt dem som uppbär eller har uppburit studiemedel kan giftermålet betyda minskade förmåner eller ökade skyldigheter. Äktenskapet kan således ha såväl positiva som negativa verkningar i fråga om skatter och förmåner. Man kan få en uppfattning om var tyngdpunkten ligger genom följande kostnadsberäkningar. Att jämställa gifta och ogifta pensionärer beträffande pensionens storlek, rätt till kommunala bostadstillägg, barntillägg m.m. skulle kosta omkring 500 miljoner kronor. Att slopa prövningen av rätt till studiemedel mot makes inkomst skulle medföra ökade statsutgifter med drygt 100 miljoner kronor, varav dock huvuddelen skulle återbetalas i framtiden. Merskatten på grund av regeln om sammanläggning av makars arbetsfria inkomster kan uppskattas till i runt tal 50 miljoner kronor.

Det är alltså ingen tvekan om att äktenskapets förmånliga verkningar i fråga om skatt och sociala förmåner allmänt sett väger betydligt tyngre än dess negativa verkningar. Det bör påpekas att de summor jag här angett för värdet av olika förmåner avser förmånernas värde för såväl barnfamiljer som barnlösa. Det är emellertid i flertalet fall endast för barnlösa sammanboende som civilståndet har betydelse i fråga om dessa förmåner. Låt mig nu gå över till att besvara frågan om vilken betydelse civilståndet har för två människor som sammanbor och har barn tillsammans. Svaret är att civilståndet har ännu mindre betydelse för dem än för de barnlösa. Huvudregeln i såväl skattesom sociallagstiftningen är nämligen den att med gifta jämställs de som har varit gifta eller som har eller har haft barn tillsammans. När kontrahenterna har barn tillsammans bortfaller därför flertalet av de skillnader som beror på civilstånd och som förekommer för samboende utan barn. 1 800-kronorsavdraget på skatten tillkommer således alla barnfamiljer där en av makarna saknar inkomst, oberoende av civilstånd. Grundsjukpenningen till hemmamake och änkepension från folkpensioneringen likaså. Folkpensionsbeloppet för gifta pensionärer tillämpas också för samboende ogifta pensionärer som har eller har haft barn tillsammans. Och denna likabehandling gäller också för de nya förmåner som kan tillkomma till följd av barnen — förvärvsavdrag, bostadstillägg till barnfamiljer, studiehjälp m.m. Vidare gäller i alla dessa sammanhang att gifta som lever åtskilda räknas som ensamstående. Såväl skattereglerna som flertalet regler om sociala förmåner har alltså den innebörden att ogifta samboende med gemensamma barn jämställs med gifta samboende och att gifta som inte sammanbor räknas som ensamstående. Det är med andra ord inte civilstånd utan samboende och förekomst av barn som är avgörande. Det finns bara två undantag av större praktisk betydelse från denna huvudregel. Det ena undantaget är att rätt till änkepension från ATP kan grundas endast genom äktenskap. Det andra undantaget är studiemedelssystemet, där vigsel kan ha betydelse för rätt till studiemedel, rätt till barntillägg och återbetalningsskyldighet för studiemedel och där det inte finns någon regel att med gifta jämställs ogifta samboende med gemensamt barn. I det avseendet kan det alltså vara en nackdel att gifta sig. Här finns emellertid ett förslag från studiemedelsutredningen att en sådan regel skall införas. Inte heller denna genomgång tycks ge någon grund för påståendet att äktenskapet diskrimineras. Bortsett från de undantag jag nämnt har det ingen nämnvärd betydelse för reglerna om skatt och sociala förmåner om föräldrar som sammanbor gifter sig eller inte. På motsvarande sätt har det ingen stor betydelse från dessa reglers synpunkt om de som gift sig formellt upplöser sitt äktenskap. Det avgörande är om de flyttar ifrån varandra. Då behandlas de som ensamstående oavsett formellt civilstånd. Jag saknar i interpellationen denna skiljelinje. En stor del av de exempel som nämns på försämringar vid giftermål — lägre bostadstillägg, högre daghemsavgift osv. — är följder av föräldrarnas samboende, inte av deras civilstånd. Vad som i interpellationen framställs som nackdelar med ett giftermål är i själva verket följden av det särskilda stöd som samhället ger de ensamstående föräldrarna. De ensamstående föräldrarnas situation belyses ingående i familjepolitiska kommitténs slutbetänkande. Materialet visar klart att enförälderfamiljerna genomsnittligt har mycket låga inkomster och att de ofta har en mycket pressad ekonomisk situation. vade förmåner som bostadstillägg men det beror inte på att äktenskapet diskrimineras utan på att dessa familjer har låga inkomster. Det stöd de får är motiverat dels av att de i regel har en besvärlig ekonomisk situation, dels — i fråga om bidragsförskott och barnpension — av att det behövs en ersättning när den andra förälderns försörjningsinsats för barnet bortfaller. Vi vet av familjepolitiska kommitténs undersökningar att många ensamstående föräldrar i verkligheten sammanbor med någon under bort dem som enligt egna uppgifter sammanlevde med någon under äktenskapsliknande former. Av de drygt 50 000 sammanboende var det stora flertalet sådana ogifta mödrar som levde samman med barnets fader. Och dessa familjer behandlas som nämnts som gifta enligt såväl skatteregler som flertalet bidragsregler. Det finns emellertid också en grupp samboende som inte är gifta, som inte har gemensamma barn och där den ene — eller båda — har vårdnaden om barn som inte är parets gemensamma barn. Sådana personer får i regel en försämring om de gifter sig eller utan att gifta sig får barn tillsammans. Men det rör sig möjligen om 1 procent av alla barnfamiljer. Och svårigheten med att gå efter annat än civilstånd i dessa fall är uppenbar. Man kan ju inte utgå från att alla som bor i samma bostad skall betraktas som gifta. Att avgöra om ”samlevnad under äktenskapsliknande former” föreligger när parterna inte har gemensamma barn är svårt och skulle medföra ett omfattande intrång i den personliga integriteten. Denna svårighet att kontrollera om personer lever under former som innebär att de borde likställas med gifta uppmärksammas också i interpellationen. Det förefaller som om interpellanten tror att lagstiftningen ger valfrihet för ett par sammanboende att ange om de vill behandlas som gifta eller ej. Så är inte fallet. Jag vill påpeka att det inte är ”mygel”, som sägs i interpellationen, utan skattebedrägeri att i deklarationen lämna felaktig uppgift om exempelvis samboende för att få lindrigare skatt. Det är inte heller ”mygel” utan brottsligt förfarande att lämna felaktig uppgift för att exempelvis få högre bostadstillägg. Jag vill avsluta denna genomgång med följande summering. Samhället bör så långt möjligt vara neutralt i förhållande till olika samlevnadsforutformas så att den varken gynnar eller missgynnar äktenskapet i förhållande till andra former för samlevnad. Stödet till barnfamiljerna bör knytas till barnen och inte till civilståndet. I huvudsak uppfyller gällande regler detta krav. Övergången till en i princip individuell beskattning innebär ett väsentligt steg i denna riktning. I de fall då civilståndet fortfarande har betydelse ligger tyngdpunkten på regler som gynnar äktenskapet. Det finns grupper av ensamstående vårdnadshavare vilkas förmåner ibland kan väsentligt minskas genom giftermål. Men det är en nödvändig följd av att man ger ett särskilt stöd till enförälderfamiljerna. Det allvarliga med interpellantens resonemang är just att han i realiteten — kanske omedvetet — riktar ett angrepp på samhällets stöd till enförälderfamiljerna. Vi vet att det bland enförälderfamiljerna finns många som har en mycket pressad ekonomisk situation. Det gäller särskilt yngre ogifta mödrar samt hemskilda och frånskilda mödrar. Jag är inte beredd att pruta på kravet att ge ett särskilt stöd åt dessa grupper Herr Burenstam Linder frågar också om jag vill verka för att enhetliga och klara bestämmelser utarbetas rörande gränsdragningen mellan gifta och ogifta i dessa avseenden samt om jag vill medverka till att dessa problem rörande äktenskapets rättsverkningar blir föremål för offentlig utredning, exempelvis genom familjelagssakkunnigas försorg. Av vad jag sagt framgår att jag inte delar interpellantens uppfattning att det förekommer en omfattande diskriminering av äktenskapet i skatteoch sociallagstiftningen. Flera av de regler där civilståndet har betydelse är under prövning av utredningar eller i departementen med anledning av framlagda utredningsförslag. Önskemålet att bestämmelserna är klara och enhetliga bör i vanlig ordning beaktas i utredningsarbetet och tillämpningen. Familjelagssakkunniga kommer i sitt fortsatta utredningsarbete att ta upp äktenskapets ekonomiska rättsverkningar i förhållandet mellan makarna. De sakkunniga gör en översyn av lagarna på familjerättens område, dvs. i första hand giftermålsbalken, föräldrabalken och ärvdabalken. Familjelagssakkunniga har inte i uppdrag att komma med förslag till materiella ändringar i skatteoch sociallagstiftningen. Väsentligt är att direktiven för familjelagssakkunniga, liksom de sakkunniga själva i sitt första betänkande, slår fast samma princip som jag här hävdat, nämligen att lagstiftningen så långt möjligt bör vara neutral i förhållande till olika samlevnadsformer.

Herr talman! Låt oss börja med några siffror utifrån verkligheten. Antalet äktenskap som i år ingåtts under perioden januari—-oktober är ungefär 33 000. Motsvarande siffra förra året var 34 250. Detta innebär alltså en kraftig nedgång. Minskningen utgör också en fortsättning på en tendens, som gjort sig gällande sedan 1966. Det året ingicks 61 000 äktenskap. Motsvarande siffra för i år beräknas för hela året till 38 000. Detta innebär en minskning under denna period med 23 000 äktenskap eller ungefär 37 procent. Vad kan nu förklaringen vara till detta? Ja, den har inte med själva befolkningsstrukturen att göra. Det finns inte e medborgare i giftasvuxen ålder. Av statistiken framgår att motsatsen är förhållandet, så av den anledningen borde antalet äktenskap snarast öka. Statsrådet Odhnoff har i sitt interpellationssvar — som jag ber att få tacka så mycket för — inte någon som helst förklaring på fenomenet. Jag skulle därför vilja ställa en direkt fråga till henne, och det är vad anledningen till denna iögonfallande minskning kan vara. Det antyds här och där i debatten, herr talman, att det skulle vara någon ny moral, som har börjat göra sig gällande, att folk har blivit så moraliska och anser att de inte kan hålla alla löften som äktenskapet innebär att man avger, och därför vill man helt låta bli att avge dem. Det kanske finns en del människor som reagerat på det viset, men jag tror inte att denna förklaring kan vara speciellt betydelsefull. Det finns två synpunkter, som gör den förklaringen mindre trolig. Den ena är att, om man ser på de äktenskap där åtminstone en av parterna tidigare har varit gift, finner man en minskning i äktenskapsfrekvensen också här. Jag tycker att det vore märkvärdigt, om den här speciella katagorin hade gripits av någon ny moralisk uppfattning i de här frågorna. En andra och mera betydelsefull anledning till att det är osannolikt att det är någon ändring i grundläggande värderingar som förklarar denna dramatiska nedgång i antalet äktenskap är att i våra grannländer finns det inte alls någon motsvarande tendens. I Danmark har det visserligen varit en viss nedgång i antalet äktenskap sedan 1966, ungefär 10 procent, men i Norge och Finland har det snarast varit ökningar. Visserligen är vi ju, som fru Odhnoff vet, här i Sverige framstående och märkvärdiga, men så annorlunda är vi väl inte, att grundläggande värderingar så avsevärt skulle skilja sig mellan våra och grannländernas, att de skulle kunna förklara dessa kraftiga olikheter i antalet ingångna äktenskap. Det kan också vara intressant att se hur antalet giftermål per 1 000 invånare i de nordiska länderna har utvecklats under samma tidsperiod. I Sverige har vi en minskning från 7,8 år 1966 till 4,9 för 1971. I Norge var det en ökning från 7,4 till 7,6 i Danmark var det en minskning från 8,6 till 7,4; det bör observeras att 7,4 är ungefär den siffra Sverige hade 1966, innan den dramatiska nedgången hade satt in. I Finland är siffrorna 8,3 både för 1966 och för 1971. Det är uppseendeväckande skillnader. I min interpellation fastslog jag att det finns en mycket nära till hands liggande förklaring, nämligen att äktenskapet utsätts för en omfattande ekonomisk diskriminering. Fru Odhnoff försöker förkasta denna uppfattning. Låt oss emellertid vid en granskning av hennes tankegångar först slå fast att hon i alla fall inte väljer den positionen att äktenskapet på något sätt skulle vara en favoriserad inrättning, dvs. hon tar kraftigt avstånd från den myt som odlas på socialdemokratiskt håll. Det är alltid något, och kanske kan det påverka t.ex. det socialdemokratiska kvinnoförbundets skrifter. Men hur är det då med frågan i vad mån äktenskapet faktiskt skulle vara ekonomiskt diskriminerat? Fru Odhnoff förnekar att det finns något sådant missgynnande. Det är min uppfattning att hon är föga framgångsrik i sina resonemang. Statsrådet diskuterar först hur skatteoch sociallagar påverkar ekonomin, när man är gift men inte har barn. Det intryck som svaret här förmedlar är att barnlösa i själva verket vinner på att gifta sig. Visserligen påpekas att man i en del fall kan förlora på saken, men förhållandet bagatelliseras. Dock erkänner statsrådet att ”för pensionärer, jordbrukare och andra egna företagare samt dem som uppbär eller har uppburit studiemedel kan giftermålet betyda minskade förmåner eller ökade skyldigheter”. Men, fru Odhnoff, det är ju mycket omfattande grupper som där anges. Hur rimmar det med uttalandet i interpellationssvaret att samhället skall vara neutralt till samlevnadsform? Efter att ha gjort det medgivande jag nyss citerade, skyndade sig statsrådet att göra en liten sifferkalkyl, som är avsedd att visa hur enormt mycket man i genomsnitt tjänar på att gifta sig. Det är, säger statsrådet, ”ingen tvekan om att äktenskapets förmånliga verkningar i fråga om skatt och sociala förmåner allmänt sett väger betydligt tyngre än dess negativa Eftersom sifferuppställningar ibland får den oinvigde att tro att saken är avgjord, ber jag att få säga, herr talman, att jag betraktar denna beräkning som alldeles galen. Den helt avgörande svagheten är att kalkylen inte visar något av vad den påstås visa, nämligen hur barnlösa äktenskap behandlas i skatteoch sociallagarna. Beloppen för t.ex. änkepensioner om 800 miljoner kronor gäller ingalunda bara barnlösa änkor. Beloppet för 1 800-kronorsavdraget går alls inte bara till barnlösa gifta. En del går faktiskt, fru Odhnoff, till ensamstående föräldrar. Och var i denna sifferkalkyl finns den för gifta dyra, faktiska sambeskattningen av jordbrukare och egenföretagare? Sammanfattningsvis gäller att fru Odhnoffs beräkning inte visar hur det ekonomiska läget för barnlösa gifta påverkas av skatteoch sociallagarna. På ett avväpnande sätt erkänner fru Odhnoff själv detta men använder ändå av obegriplig anledning denna kalkyl. Och som en uppställning av hur den ekonomiska belägenheten för alla kategorier gifta påverkas av skatteoch sociallagarna är den i sin ofullständighet totalt värdelös. Det kommer att framgå, när vi nu går över till att diskutera den mera omfattande frågan om hur gifta barnfamiljers ekonomiska läge egentligen är. Fru Odhnoff påstår att civilståndet i detta fall har ännu mindre betydelse. Här gäller nämligen det förhållandet, säger statsrådet, att gifta och sammanboende med barn behandlas lika med två undantag av större betydelse, nämligen änkepension från ATP som gynnar lagvigda och studiemedelssystemet som missgynnar dem. Men att resonera så är att ta väldigt lätt på saken. Fru Odhnoff kan inte vara omedveten om att det är enkelt att utfärda en bestämmelse som denna, att sammanboende med barn skall behandlas som gifta, men att det är svårt att tillämpa den. Statsrådet förklarar blankt att problemet inte existerar, därför att det är bedrägeri att inte finna sig i gällande bestämmelser. Då undrar jag om statsrådet har betänkt följande möjligheter: En person kanske finner, när vederbörande sätter sig ner och räknar efter, att han eller hon förlorar så stora bidrag och får så stora extra skatter vid ett giftermål eller ett sammanboende att han eller hon helt enkelt tvingas att avhålla sig från att över huvud taget hamna i den belägenheten. — Det är en möjlighet. En annan möjlighet är den, att vederbörande kanske inte alls anser sig sammanbo — och för övrigt kan ha mycket svårt att finna några anvisningar som anger vad som egentligen menas med att sammanbo och därför kanske inte känner sig speciellt tri abstrakta bestämmelser. Det finns också en tredje möjlighet: vederbörande kanske helt enkelt inte begriper de mycket krångliga blanketter som skall inges till olika myndigheter, som handlägger ifrågavarande ekonomiska förmåner och skyldigheter. Jag tror också att det finns ett fjärde fall, nämligen att vederbörande kanske i de fall då det lönar sig låter sig behandlas som inte sammanboende, även om han eller hon är det, och gör så i medvetande om det svåra eller omöjliga i att kontrollera det verkliga läget. Jag tror att fru Odhnoff förringar dessa problem. Definitionsfrågorna är synnerligen svåra, fru Odhnoff, och kontrollfrågorna är ännu svårare. Fru Odhnoff kan t.ex. läsa den utredning, som kommit i år, om värnpliktsförmånerna . Där ser man på s. 143—147 hur utredarna skruvar ordentligt på sig inför vad de kallar ”fästmö-problemet”. På s. 147 säger man sig ha funnit belägg för ”de särskilda svårigheter och problem, som är förknippade med ekonomiska förmåner till sammanboende ogifta personer”. Den här utredningen inlämnade en promemoria till familjepolitiska kommittén. I denna PM uttalar man sig på följande sätt — jag citerar; det är ett ganska långt citat: ”Som det nu är lär det förekomma, att vederbörande i ett visst sammanhang har fördel av att betraktas såsom icke sammanboende, varför de då inför vederbörlig myndighet uppger att de är ensamstående. Under tiden för värnpliktstjänstgöringen är förhållandet ibland det omvända och då yrkar de på familjebidrag under åberopande av att de sammanbor. De vill med andra ord ”plocka russinen ur kakan”. Andra former av oskick och i vissa fall rent missbruk kan exemplifieras med följande fall, som faktiskt förekommer: 1) Kvinna börjar sammanbo med en värnpliktig några månader före början av dennes militärtjänstgöring och erhåller under den ettåriga tjänstgöringstiden familjebidrag. Strax innan eller rent av i samband med den värnpliktiges utryckning ”byter hon till ny värnpliktig, som då nyligen påbörjat sin grundutbildning. Till stöd för sitt yrkande om ”fortsatt” familjebidrag anför hon, att hon numera är gravid i fjärde månaden och att den sistnämnde värnpliktige är fader till det väntade barnet. 2) Vid närmare utredning visar det sig att en värnpliktig som sökt familjebidrag inte har en utan två fästmör. Han sammanbor mer eller mindre med bägge, men ärendet kompliceras kanske ytterligare genom att den av kvinnorna som han ”minst” sammanbor med är gravid, vilket den andra icke är. I v sådana här fall är bägge kvinnorna gravida, men det underlättar ju knappast avgörandet av ärendet. 3) En 3S5-årig kvinna har ”tagit till sig” en 20-årig värnpliktig.

Man kan se detsamma om man studerar en annan utredning — den som gäller studiemedelssystemets reformering . Som vi redan tidigare har påpekat här är gifta studerande sämre behandlade än ogifta sammanboende vare sig de har barn eller inte. Det är bakgrunden till följande konstaterande i utredningen: ”Dessa bestämmelser i studiemedelssystemet torde i ett antal fall ha medfört, att gifta studerande formellt kan ha bosatt sig på annan adress än maken, men trots detta levt tillsammans under övervägande delen av studieterminerna. De har därigenom undgått prövningen gentemot makens ekonomi, vilken, om prövning skett, kunde ha diskvalificerat från rätten till studiemedel. Studiemedelsnämnderna har haft små möjligheter att kartlägga omfattningen av sådant missbruk.” Statsrådet Odhnoff sade, att denna utredning föreslår att man skall ändra systemet så att sammanboende med barn skall behandlas som gifta. En sådan ändring låter mycket bra — och statsrådet försökte få det att låta bra — men man kan ju på nytt fråga sig vad som egentligen kommer att menas med sammanboende i sådana fall. Är det statsrådet Moberg som skall springa omkring i studenthuskorridorerna och rycka i dörrarna? Eller vem är det som kommer och kontrollerar? Är det kanske studiemedelsnämnderna, som inte ens kan hålla rätt på om gifta — som man säger här — sammanbor eller inte? Eller låt oss, fru Odhnoff, titta på självaste familjelagsakkunnigas betänkande . Där konstateras på s. 96 helt frankt att ”klarläggandet av den faktiska samlevnadssituationen kan däremot vålla utredningssvårigheter, särskilt om parterna har olika uppfattningar”. Det är en intressant möjlighet. Då kanske statsrådet Odhnoff vill fälla den ena för bedrägeri men inte den andra. Hur kan då familjeministern gå förbi dessa problem helt lättvindigt och tala om bedrägeri så fort man inte följer lagen?

Vi kan också titta på familjepolitiska kommitténs betänkande, som är avgivet till fru Odhnoff. Där finns en avslutande PM, som jag har läst. jar jag bakifrån fru Odhnoff kanske börjar Eftersom jag är lat, bö framifrån och har därför inte sett den ännu. Arbetsgruppen talar om bostadstillägg till icke-barnfamiljer.

Det är i den bemärkelsen, fru Odhnoff, som äktenskapet är utsatt för en diskriminering, och det är, vågar jag säga, därför som med största sannolikhet antalet äktenskap i Sverige sjunker så dramatiskt: folk har helt enkelt inte råd att gifta sig. När fru Odhnoff avfärdar hela detta problem genom att tala om bedrägeri att inte registrera sig som sammanboende då man är det, då kan jag inte tycka annat än att fru Odhnoff kört huvudet så hårt in i busken att jag undrar om det någonsin kommer fram igen. För att värja sig anklagar fru Odhnoff mig för kallsinnighet mot ensamstående som har det svårt. Med hänvisning till familjepolitiska kommitténs betänkande påpekar fru Odhnoff att ensamstående föräldrar som grupp har genomsnittligt låga inkomster. Det är helt riktigt och det kan man se i den tabell som finns på s. 240 i detta betänkande. Men jag undrar: Är det logiskt riktigt att jämföra grupper på det viset? Är det inte riktigare att se till vilken disponibel inkomst en ensamstående förälder har och jämföra med vad vederbörande skulle få om han eller hon gifte sig? Offentligt utredningsmaterial visar att en ensamstående ilder med t.ex. två barn och 20000 kronor i årsinkomst efter skatt och bidrag har ungefär 27 000 kronor att leva på. Gifter sig vederbörande med någon som saknar inkomst, får de efter skatt och bidrag 20 400 kronor att leva på, trots att de nu är en person mera. Precis på samma sätt är det också i andra inkomstlägen. Det blir då frestande att vara till hälften sammanboende hellre än att ta steget att registrera sig och bli behandlad på detta andra sätt. Det är på det viset som man diskriminerar äktenskapet. Äktenskapet, fru Odhnoff, tenderar att bli ett höginkomsttagarnöje, eftersom i dessa inkomstklasser frågan om olika bidrag ändå inte blir aktuell. Det tror jag för övrigt är en av anledningarna till att statistiken i familjepolitiska kommittén visar att de genomsnittliga inkomsterna i tvåförälderfamiljerna är högre än i enförälderfamiljerna. Det finns flera förklaringar, men detta är en. Jag upprepar, herr talman, att fru Odhnoff genom att bortse från dessa olika svårigheter i själva verket inte har besvarat min interpellation. Här finns ett antal stora frågetecken. Är t.ex. fru Odhnoff verkligen inte medveten om att det på det hela taget saknas anvisningar till de många olika myndigheter som skall avgöra vem som är sammaboende? Enligt riksdagens upplysningstjänst finns endast en myndighet som har en sådan anvisning, och det är den myndighet som håller på med familjebidragen till värnpliktiga. Läser man de anvisningarna, som jag har gjort, förstår man vilket fruktansvärt problem de har när de skall avgöra det ena eller det andra fallet. Är fru Odhnoff inte heller medveten om att det på det hela taget saknas kontrollmöjligheter inom ramen för det system som byggts upp? På skattesidan har man byggt upp den mest fantastiska kontrollapparat, därför att man till den grad anser sig ha anledning att misstro folk. Införtjänta hundralappar granskas ju med förstoringsglas. Men vid avgörandet om vem som skall behandlas som sammanboende blir civilstånd — om man är gift eller inte — och i övrigt egna uppgifter helt avgörande. Vi har, fru Odhnoff, ett enormt hårt skattetryck som gör att man måste ha långtgående skattekontroll. De hårda skatterna medför att människor har svårt att klara sig på egna arbetsinkomster och behöver bidrag. Bidragen är så konstruerade att man kan vara säker på att hamna i en sämre belägenhet om man gifter sig. Bidragen är också så konstruerade att det berättigade i dem är svårt eller omöjligt att kontrollera. På det viset uppstår faktiskt mygel med sammanboendeformer och en diskriminering av äktenskapet. Jag talar alltså här inte om bedrägeri, eftersom jag anser att många parter är helt ovetande om det verkliga förhållandet, och myndigheterna själva har svårt att avgöra om en person är sammanboende med någon annan. Men den som gifter sig kan alltså hamna i knipa. Ju hårdare skatterna blir och ju mera omfattande bidragen blir — för att folk skall kunna leva på grund av de höga skatterna — desto mera påtagliga kommer dessa problem att bli. Jag försäkrar statsrådet att det är de sluga och inte de svaga som framför allt kommer att tjäna på de invecklade regler — eller den brist på regler — som finns. Och har statsrådet tänkt på det här problemet? Äktenskapet ger vissa rättsregler som bl.a. fastlägger vad som skall hända när äktenskapet upplöses. Tyvärr är det ju så, fru Odhnoff, att alla äktenskap upplöses förr eller senare, och därför behövs sådana rättsregler. Genom att göra det lockande att vara till hälften sammanboende åstadkommer man att allt flera äller sig utanför dessa rättsregler. Eftersom reglerna väsentligen är till för att skydda den svaga parten, leder detta till tragedier, som har påpekats från olika håll Familjelagssakkunniga resonerar om detta och vill lösa problemet på det viset att de tar åtminstone ett litet steg i riktning mot tvångsäktenskap, dvs. att låta de rättsregler som gäller för äktenskapet i större utsträckning också gälla dem som inte är gifta, utan bara sammanbor. Men då uppstår följande problem, som är aktuellt i det sammanhang vi just nu resonerar om. Hur kommer man, fru Odhnoff, att förfara när två personer eventuellt separerar och det visar sig då i domstol att man i skatteoch sociallagssammanhang tidigare har behandlat dessa personer som ogifta, dvs. icke sammanboende, men domstolen vid granskning av frågan ur familjelagssynpunkt fastlägger att de i själva verket skall behandlas som gifta, alltså sammanboende med barn? Skall fru Odhnoff kliva in och i efterhand anklaga dessa personer för bedrägeri? Gör man på det viset, har man verkligen skapat ett system där parterna får en stark anledning, herr talman, att så att säga i efterhand med näbbar och klor kämpa för att visa att de alls icke har varit sammanboende och icke skall ställas under några som helst rättsregler av det slag som familjelagssakkunniga vill tillämpa på dem. Det vore ju olyckligt med hänsyn till att just dessa rättsregler behövs för att skydda framför allt den svaga parten. I detta sammanhang kan man naturligtvis ifrågasätta tesen om att vara neutral till sammanlevnadsformen. Detta är i hög grad en ideologisk fråga, och eftersom mitt svar på interpellationssvaret redan har blivit på tok för långt, kan jag inte ta upp den nu. Men det är också en praktisk fråga som berör oss just i det här sammanhanget. Borde man inte göra det lockande att ställa sig inom de rättsregler som gäller för äktenskapet? Är det inte när allt kommer omkring på det viset att det ur samhällets synvinkel är någonting värt att man åtar sig de inbördes förpliktelser som äktenskapet innebär och därigenom minskar riskerna för tragedier för den svagare parten? Under alla omständigheter borde det vara så att man inte som nu hade olika regler som systematiskt gjorde att människor när de bedömer om de skall gifta sig eller inte finner att reglerna är så utformade att de missgynnar äktenskapet. Man talar så vackert om neutralitet i fråga om sammanboendeformerna, men det finns för närvarande ingen sådan neutralitet, herr talman. När man tog bort sambeskattningen, tyckte jag för min del att det var bra, men jag har i efterhand kommit underfund med att det var väldigt olyckligt att man inte samtidigt tog bort en lång rad regler som belastade dem som var gifta. Man tog bort förmånen — på ett principresonemang — som den tidens sambeskattning innebar, men man tog inte samtidigt bort — på grundval av samma principresonemang — den långa raden av nackdelar som den här interpellationen sysslar med. Jag beklagar att fru Odhnoff har försökt undvika en debatt om dessa betydelsefulla frågor genom att helt enkelt förneka att det finns ett problem. Och fru Odhnoff förnekar det trots att problemet granskas i en serie av offentliga utredningar. Det är inte bara så att en moderat riksdagsman, som fru Odhnoff tycker illa om, har hittat på detta, utan jag tar för givet att fru Odhnoff har läst alla dessa utredningar och är medveten om att problemet faktiskt existerar i sinnevärlden och inte bara i moderata huvuden. Jag hoppas att fru Odhnoff vill återkomma i en replik och diskutera dessa frågor. Och när fru Odhnoff återkommer och om hon då fortfarande vill förneka min utgångspunkt här, nämligen att det finns en ekonomisk diskriminering av ä tenskapet, undrar jag om fru Odhnoff i sin egenskap av familjeminister skulle kunna vara i stånd att ge en alternativ förklaring till den dramatiska nedgång som har skett i äktenskapsfrekvensen i det här landet och som saknar motsvarighet i andra nordiska länder.

Herr talman! Herr Burenstam Linder har här fört en våldsam sifferexercis. Kanske är det en reminiscens från den försvarsdebatt som hans partiledare nyss förde från denna talarstol. Beträffande sifferuppgifterna om antalet giftermål så kan det väl i och indamål att stå och diskutera dem, men för sig inte vara något själ eftersom dessa siffror tycks vara så intressanta, kan vi väl göra en ytterligare kommentar till dem. Om herr Burenstam Linder hade orkat gå litet längre tillbaka än till 1966, så hade han funnit att vi då hade en avsevärt lägre siffra för ingångna äktenskap. 1960 redovisas t.ex. 50 000 ingångna äktenskap. Med anledning av herr Burenstam Linders tal om att äktenskapet är ett fruktansvärt dyrt nöje vill jag hänvisa till att jag redan i mitt interpellationssvar visat att det verkligen inte är korrekt att påstå något sådant på det generella sätt som herr Burenstam Linder här vill göra. Orsakerna till förändringarna i äktenskapsfrekvensen är naturligtvis en intressant fråga, som man kan uppehålla sig en stund vid. Herr Burenstam Linder tog bl.a. upp frågan om det kan röra sig om en attitydförändring. Han avvisar emellertid det orsakssamband som ändå framstår som helt klart när man har nära kontakt med ungdomar, nämligen att dessa ser samlevnaden som en etisk fråga, som djupast sett bara berör dem själva. Jag tror inte att man skall vifta bort ungdomarnas moraliska funderingar på det vis som herr Burenstam Linder tycks vilja göra. Jag tror att samvetsäktenskap för parterna ställer minst lika stora krav på inre hänsyn och på motståndskraft mot yttre påfrestningar som konventionella äktenskap. Att man sedan från samhällets synpunkt ser det som angeläget att skapa regler, som värnar om den svagare parten — antingen det gäller en hemmafru som ägnat en stor del av sitt liv åt sin mans välbefinnande eller det gäller ett barn är en annan sak, som behandlas av familjelagssakkunniga. När det gäller de förändrade attityderna till äktenskapet tror jag att man skall understryka att dessa förskjutningar avser det formella äktenskapet. Jag tror inte att denna attitydförändring i allmänhet är förenad med någon negativ inställning till familjen som samlevnadsform. De som väljer att leva tillsammans och att skaffa sig barn tillsammans anser sig i regel ändå som en familj. Ingenting tyder heller på något annat än att de i allmänhet är beredda att stå för att de lever tillsammans. Försäkringskassorna har för familjepolitiska kommitténs räkning frågat föräldrar till nyfödda barn bl.a. om de lever tillsammans. Av föräldrarna till de ca 18 procent barn som var födda utom äktenskap svarade två tredjedelar att de sammanlevde. En annan orsak till att de formella äktenskapen avtar i antal kan vara att det inte längre är någon katastrof att få barn utom äktenskapet. När man ser hur formalistiskt herr Burenstam Linder bygger upp sin argumentation måste man fråga: Vill herr Burenstam Linder återskapa det sociala stigma som inte minst barnen i dessa fall tidigare fick lida för? Det skulle ju indirekt vara ett sätt att främja äktenskapet. Är alla barns lika rätt till goda uppväxtförhållanden en målsättning som herr Burenstam Linder vill ge avkall på och vill han begränsa den till att avse barn vilkas föräldrar är gifta? Är det fel att samhället genom skatteavdrag och sociala förmåner försöker att förverkliga denna målsättning också för Alla barn har ju en far och en mor. Samhället kan inte tvinga fram en alla barns rätt att få växa upp tillsammans med sin far och sin mor, även om vi allvarligt skall ställa oss frågan om vi kan åstadkomma mer på detta område. Men samhället bör gå så långt som möjligt för att ge alla barn likvärdiga ekonomiska och sociala villkor. Och var skall vi sätta gränsen i detta avseende? Vilka barn är det som inte är välkomna i herr Burenstam Linders omsorg? Herr Burenstam Linder tar vidare upp frågeställningar som hänger samman med den ekonomiska argumentering jag förde i svaret. Jag förstod inte vad det var för myt han talade om och som jag skulle ha avskaffat. Det framgår ju helt klart av svaret att det i stort är en ekonomisk fördel för människor att gifta sig. Om man som jag har gjort självklart utan anspråk på att till sista kronan ha givit en fullständig redovisning försöker väga samman fördelarna och nackdelarna, så överväger starkt fördelarna för äktenskapet. Herr Burenstam Linder tar upp frågan om invalider och andra alldeles riktigt pensionärer som flyttar samman och som gifter sig. Det ä att inkomstprövningsreglerna för kommunalt bostadstillägg för gifta pensionärer kan vara mindre förmånliga än för ogifta, nämligen om båda har sidoinkomster. Däremot ger de fördelar för gifta, om bara en av makarna har en sidoinkomst. Vi kan också notera att pensionstillskott utgår oberoende av civilstånd och vidare att det kommunala bostadstillägget ofta och då i synnerhet i de större kommunerna är kopplat till den faktiska hyran och därför av mindre betydelse i det här sammanhanget. Om en invalid gifter sig med en icke invalidiserad person, förändras inte förtidspensionens storlek. Däremot påverkar giftermålet det kommunala bostadstillägget. Om det är mannen som är invalidiserad, förvärvar hustrun genom äktenskapet rätt till änkepension. F flera motioner i ämnet varit föremål för riksdagens behandling 1970, 1971 och 1972. Socialförsäkringsutskottet har uttalat sin principiella anslutning till tanken att folkpensionsförmånerna skall göras oberoende av den försäkrades civilstånd. Utskottet har konstaterat att ett steg i den riktningen togs 1969, då pensionstillskotten, som infördes detta år, gjordes oberoende av civilståndet.

Den faktiska sambeskattningen har herr Burenstam Linder efterlyst besked om. Jag nämnde den i mitt svar, även om herr Burenstam Linder kanske inte uppmärksammade det. En gift person som driver jordbruk eller rörelse med biträde av maken får inte dra av lön till denne. Inkomsten av verksamheten är i sådant fall resultatet av båda makarnas arbetsinsats, och den beskattas i sin helhet hos den ene av makarna. Det förhållandet kallas faktisk sambeskattning. Den make som beskattas har rätt till skattereduktion med 1 800 kronor och om hemmavarande barn finns därutöver förvärvsavdrag med 1 000 kronor. Den faktiska sambeskattningen ger inte någon skatteskärpning totalt sett, om den medhjälpande makens arbetsinsats är relativt liten, upp till ett värde av 5 000 å 6 000 kronor. Om den medhjälpande makens arbetsinsats är stor, kan den faktiska sambeskattningen vara oförmånlig. Skälet till att den individuella beskattningen inte utsträcktes också till den här gruppen av inkomsttagare var främst kontrollsvårigheterna. Man ville undvika regler som skulle underlätta för de sluga att sko sig på de svagas bekostnad om herr Burenstam Linder förstår vad jag menar. Risken för obehörig inkomstuppdelning är naturligtvis stor om avdrag för makelön medges. Regeringen är ändå medveten om att den faktiska sambeskattningen i vissa fall kan leda till oförmånliga resultat.

Han har litet svårt att reda ut begreppen — ömsom är det alltför invecklade regler, ömsom är det brist på regler, och herr Burenstam Linder lyckades koppla ihop dessa två förhållanden i ett andetag.

I familjepolitiska kommittén har man sett på det direkta stödet till barnfamiljerna, och vi kan konstatera att den enda punkt där de borgerliga ledamöterna har kunnat ena sig om en gemensam reservation var den där de socialdemokratiska ledamöterna ville ha rättvisare regler för inkomstprövningen av bostadstilläggen. Det belyser herr Burenstam Linders partivänners intressen för de svaga i det här sammanhanget. Vi skall inte fördjupa oss i familjepolitiska kommitténs förslag, men jag kan lova herr Burenstam Linder att komma igen i frågan om att täppa till smyghålen för de sluga. Jag vill klart slå fast att missbruk av sociala förmåner inte har något stöd i vår politik lika litet som missbruk av skattereglerna. När det gäller skattefusk och skatteflykt har finansministern nyligen i ett interpellationssvar till fru Nettelbrandt redogjort för den kontroll som genomförs och planeras. Det förekommer naturligtvis fall av missbruk av sociallagstiftningen — även om det uppenbarligen är ett mycket litet samhällsproblem jämfört med de summor som undandras genom skatteflykt och skattefusk. Missbruket av sociallagstiftningen skall självfallet ändå med all kraft motverkas, och så sker också, inte minst genom de utredningar som arbetar över det socialpolitiska fältet och som vi redan har varit inne och talat om.

Skattefusk och socialbedrägeri är inte mygel, det är brottsliga handlingar som snarare bör läggas fram för allmän åklagare än utnyttjas i politiska indignationsnummer. Och jag vänder mig mot att herr Burenstam Linder vill förringa mitt resonemang om att detta skulle vara brottsliga handlingar, som självfallet bör ställas under allmänne åklagaren.

Det låter som om han betraktar regler som självändamål. Han är mindre intresserad av faktiska förhållandet, att ensamstående med barn måste ha ett effektivt ekonomiskt skydd genom samhället. Här kommer vi väl till den sista punkt som herr Burenstam Linder drog upp skillnaden mellan vad som existerar i sinnevärlden och vad som existerar i den moderata hjärnan. Det har varit föga lyckosamt för moderaterna när partiledningen har gjort inhopp på det socialpolitiska fältet. Omtanken om de små i samhället tycks inte ha varit något nära 8 äsGmbisr1972 och självupplevt tema för moderata ledare, även om partiet i kammaren har kunniga och engagerade företrädare på den familjepolitiska sektorn. Om åtgärder mot

Herr talman! Jag har bara tre minuter till mitt förfogande och hinner inte göra någon genomgång av statsrådet Odhnoffs replik. Egentligen skulle man kanske kunna klara det på tre minuter, eftersom den — förutom en del nedsättande personliga kommentarer om mina strävanden och syftningar i politiken — inte gav så värst mycket svar på de allvarliga spörsmål som tas upp i interpellationen. Jag har emellertid anmält mig på talarlistan och får tillfälle att komma tillbaka. För att den fortsatta debatten inte skall komma fel vad beträffar den faktiska bakgrunden till de siffror som jag har nämnt vill jag fästa uppmärksamheten på vad statsrådet började med att säga, nämligen att ”om herr Burenstam Linder bara hade orkat gå lite längre tillbaka hade han märkt att t.ex. 1960 var antalet äktenskap 50 000”. År 1960 skulle alltså vara någon topp, som statsrådet ville beteckna som exceptionell. Nåväl, fru statsråd, jag har orkat gå tillbaka ända till 1860 för att se hur det faktiskt förhåller sig, så jag vet precis hur det är. Jag kan t.o.m. rekommendera en liten uppsats i frågan, om statsrådet själv skulle vara intresserad av att gå tillbaka i tiden. Anledningen till att jag ändå anser att det kan vara intressant att titta på just 1966 är att vi behöver en förklaring till varför det har blivit en sådan omsvängning. Vad var det som hände i det svepet? Jo, man införde bostadstilläggen, som dramatiskt gjorde det mer lönande att kvarstå som ensamstående förälder i stället för att formellt ändra civilstånd. Under dessa år har också det inträffat att sambeskattningen har upphävts, vilket inneburit en del problem. Sedan frågar statsrådet med skälvande röst om jag vill återskapa stigmat för barn utom äktenskap. Nej, det vill jag inte göra. Men vad jag är intresserad av är att inga människor som av moraliska skäl helst skulle vilja gifta sig det finns sådana människor — av ekonomiska skäl skall känna sig tvingade att avstå därifrån. Sedan jag började skriva och tala om dessa frågor har jag fått en del brev från människor som har bett mig att föra denna talan med hög röst, därför att de själva har funnit att de har hamnat i just ett sådant moraliskt dilemma — änkor t.ex., som skulle vilja gifta om sig och finner att de inte kan göra det av ekonomiska skäl. Alla barn har precis lika stor rätt till uppfostran, det är riktigt, fru Odhnoff. Men fortfarande gäller att om föräldrarna skulle vilja gifta sig, skall inte skatteoch sociallagarna vara utformade så, att det då blir ekonomiskt betungande för dem att fortsätta att ge barnen den uppfostran de skulle vilja ge dem. Vad beträffar myten, herr talman, är det väl ett faktum att statsrådet själv i interpellationssvaret erkände att det inte är entydigt bra att vara gift.